Fru talman! Inledningsvis vill jag göra en kort reflexion. När man kommer in i debatten omgiven av sex socialdemokratiska talare, är det inte lätt att inse att det är en socialdemokratisk regering som vi har i vårt land. Men det tänker jag inte säga så mycket mer om, utan jag vill i stället tala litet om begreppet regionalpolitik. För de flesta människor innebär säkert regionalpolitik detsamma som anslag över statsbudgeten och bidragsgivning till företag i glesbygd. Vi har ju sett exempel på hur en del politiker, och för all del också hela politiska partier, försökt skaffa sig något slags ensamrätt att utifrån dessa förutsättningar bli betraktade som regionalpolitikens beskyddare. Och det är klart att vidgar man inte begreppet regionalpolitik mer än så, är det lätt att i förstone tro att någon eller några är bättre på, eller mera intresserade av, regionalpolitik än vad andra är. Regionalpolitik, fru talman, är — eller borde i alla fall vara — mycket mera. Framför allt måste det begreppet enligt min mening utvidgas till att också gälla framåtsyftande insatser för infrastrukturen och samverkan mellan olika samhällssektorer. Det finns i det här avseendet lyckade exempel på politiska åtgärder som givit eller kan förväntas ge god regionalpolitisk effekt. Jag vill gärna ge några exempel från den region där jag själv hör hemma, nämligen Västsverige. Det gäller bl.a. utbyggnaden av Europaväg 6 mellan Göteborg och Uddevalla. Även om kanske inte alla här i kammaren vill karaktärisera den utbyggnaden som en regionalpolitiskt stor insats, så kommer den att visa sig vara en av de mest givande och lönsamma investeringarna i anslutning till det s.k. Uddevallapaketet. Volvos etablering är bara ett enda exempel på detta. Fler effekter kommer när tillgängligheten till denna västkuststad ökar med motorvägen. Europaväg 6 till Uddevalla är intressant sedd också i det perspektivet att det i Västsverige diskuteras flera andra stora strukturinvesteringar. Det gäller bl.a. en ny flygplats i Vänersborg-Trollhättan, dubbelspårig järnväg på sträckan Göteborg-Trollhättan-Vänersborg med fortsättning upp i Dalsland, ombyggnad av riksväg 45, motorvägsbygge mellan Uddevalla och den norska gränsen, osv. I samtliga de här fallen är finansieringen ett mycket stort problem. Varifrån skall man ta pengarna? Avsättningarna i statsbudgeten har ju hittills inte medfört att önskvärda insatser har kunnat genomföras. Inte heller räcker pengarna i dag till underhåll av befintliga vägoch järnvägsnät. Det räcker ju, fru talman, att se på hur vägverket tvingas spara in på asfaltering och underhåll och på hur järnvägstrafikens huvudmän kivas om vem som skall ha det ekonomiska ansvaret för en del enskilda banor. Vi har nog kommit till ett läge, fru talman, där man måste se på infrastruk turinvesteringar på ett nytt sätt. Vare sig det gäller vägar, järnvägar eller flygplatser måste det vara rimligt att betrakta dessa som investeringsobjekt på samma sätt som man inom industrin ser långsiktigt på nyinvesteringar. Det borde alltså på ett helt annat sätt än i dag finnas utrymme för exempelvis långsiktig lånefinansiering eller för insatser av andra än statskassan. I det anslagsoch fördelningstänkande som råder i dag bortser man ju ofta från de tillväxteffekter och andra effekter som uppstår som en följd av förnuftiga investeringar. Om man låter även den faktorn få bärande betydelse i framtidens investeringar i infrastrukturen, kan investeringarna ute i regionerna bli bärande i sig, och därmed så bär också regionerna mera av egen kraft. Ett mera offensivt, affärsmässigt tänkande med öppenhet för alternativ finansiering efterlyses nog på väldigt många håll i vårt land. Betydelsen av offensivt tänkande, och av att inte slå sig till ro även om en region synbarligen fungerar bra, vill jag också säga någonting om, detta med utgångspunkt i hur beroende en region eller en kommun kan bli av ett enda företag. Ett exempel på det är Trollhättan och Saab. Bara för några månader sedan talade man om överhettningen på grund av Saabfabrikens expansion och utveckling. Under sommaren har vi kunnat se hur Saab har kommit i gungning. Även om det i nuläget vore helt felaktigt att använda termer som katastrof eller liknande när det gäller Saab och Trollhättan, visar det sig mycket snart hur sårbar en region kan bli, om den är mycket beroende av ett enda företag. Med detta vill jag ha sagt att det är mycket viktigt att inte försumma infrastrukturen, även om näringslivet tycks gå för fullt. Förändringar kan komma snabbt, och det gäller att ha förberett sig för en ny situation, när helt plötsligt arbetstillfällen kanske inte längre finns i samma utsträckning som man vant sig vid. Jag skall ge ytterligare ett exempel. Det gäller Uddevalla, eftersom det finns orosmoln även där. Exemplet, som för övrigt berördes i den försvarspolitiska debatten i går, gäller nedläggningen av regementet I 17. Det har inte bara försvarsoch säkerhetspolitiska effekter utan även regionalpolitiska effekter, eftersom regementet är en av regionens stora arbetsplatser. Till sist, fru talman, kan jag inte underlåta att säga några ord om den energipolitiska debatten och kärnkraftens avveckling med utgångspunkt i just en realpolitisk aspekt. Här visar det sig nämligen hur känslig en region som exempelvis Vänersborg-Trollhättan är för regeringsingripanden av olika slag. Ett exempel är den tunga processindustri som finns i Vänersborg-Trollhättan. Denna industri är oerhört beroende av tillgång på energi. Trots varningar från såväl företag som fackliga organisationer tycks regeringen vara beredd att medverka till att elpriserna höjs mycket kraftigt för den här typen av industrier. För företag som är mycket elberoende får exempelvis nedläggning av ett kärnkraftverk — som ju har diskuterats tidigare i dag — och höjda elpriser ett direkt genomslag på lönsamheten. Det är faktiskt skrämmande att se hur regeringen uppenbarligen inte alls har insett hur förödande detta kan bli för regionernas utveckling. Jag konstaterar inom parentes också att regeringen med tanke på ett tidigare inlägg alldeles nyss uppenbarligen har brandskattats på en del kunskap i det här avseendet. Nedläggning av kärnkraften är därför helt enkelt detsamma som dålig regionalpolitik. Att det dessutom innebär en enorm kapitalförstöring och leder till miljökonsekvenser är en helt annan sak.

Fru talman! Jag skulle vilja börja med att instämma i vad Bo Holmberg och Sten-Ove Sundström har sagt om affärsverken. 1988 tillsatte regeringen postoch teleutredningen. Den skall, om det går enligt ritningarna, lägga fram sitt förslag vid årsskiftet. Utredningen skall bl.a. granska postverkets riktlinjer för servicestandard i glesbygd och föreslå de eventuella ändringar som bedöms vara motiverade. Trots att utredningsförslaget ligger så nära i tiden slår nu postverket igen två postkontor i min omedelbara närhet, det gäller Djura och Djurmo. Med tanke på de resurser och det engagemang som statsmakterna har lagt ned på Landsbygd 90-kampanjen skulle det förvåna mig mycket om inte postoch teleutredningen kommer att ha ganska stora ambitioner när det gäller postservice på landsbygden. I sammanfattningen av den regionalpolitiska utredningen sägs det att den nuvarande servicenivån i stort tillgodoser de regionalpolitiska målen. Det framhålls också att ingen offentlig service på landsbygden får dras in, innan alternativa möjligheter till samordning har prövats. Vidare säger man att postkontoret är en naturlig bas för denna samordning. Att postkontoret finns kvar är alltså mycket viktigt även för annan service på landsbygden. Min slutsats av postverkets agerande i denna fråga, av den brådska som har demonstrerats, är att postverket försöker att smita undan de framtida krav som kommer att ställas på affärsverken. Offentlig verksamhet är till för allmänheten och inte för sin egen skull. Den inställningen präglar också den postpersonal som vi möter till vardags, men tyvärr inte postledningen på alla nivåer. Vi har självständiga affärsverk i det här landet, statsråden får inte lägga sig i hanteringen av enskilda frågor, men om den ordningen skall kunna gälla i fortsättningen förutsätter det att affärsverken handlar i den anda och enligt de politiska riktlinjer som har bestämts.

Fru talman! En minister steg på tåget i Helsingborg. Han var på väg till Karlskrona och tänkte därför pröva Blekinge kustbana, innan det var för sent. Men i Kristianstad var det slut på tågturen. Det blev i stället till att studera kustbanan från bussfönstret. Kanske hade Georg Andersson inte glasögonen på när han studerade den nya tågtidtabellen. Ett svagsynt statsråd väntande på ett tåg som inte kommer är en träffande symbol för 40 års s-märkta trafikpolitik. Exemplet Blekinge kustbana avslöjar dessutom vilka redskap som man utnyttjar och låter sig utnyttjas av. För det första: SJ ”glömde bort” att redovisa över 100 000 resenärer, som åkte på banan från juli 1986 t.o.m. juni 1987. För det andra: I stället för att bistå banverket och föreslå en nödvändig statlig upprustning dömde transportrådet ut kustbanan och mutade länstrafiken med ett bud på 19 milj.kr., ett klipp för länstrafikherrarna, som hellre ville satsa på billigare busstrafik längs med kustbanan. För det tredje: Banverket, som till skillnad från det nya direktörs-SJ skall ta samhällsekonomiska hänsyn, har bakbundits genom så små anslag att det tvingas att prioritera bort investeringar i den utvecklingsbara Blekinge kustbana. Alla vet att vpk med hjälp av en mycket stark opinion räddade kvar banan i stomnätet. Det betyder att staten har ansvaret. Beslut om att klassa om en sådan bana till länsjärnväg får inte längre tas av riksdagen — bara av regeringen. Regeringen har inte vågat fatta ett sådant beslut — inte ännu. SJ försöker genom sina manipulationer, transportrådet genom sin maktposition och regeringen genom sitt fräcka dubbelspel att knäcka Blekinge kustbanas framtidsmöjligheter. Men det finns alternativ till transportrådets bussvisioner. Länsstyrelsen i Blekinge har gjort ett ambitiöst utredningsarbete där kustbanan spelar en dominerande roll. Med en rejält upprustad bana och snabba tåg kan restiderna halveras och pendlingen mellan olika orter i Blekinge göras suveränt bra. Det skulle kunna ge samhällsekonomiska vinster på upp till 5 miljarder kronor. Men därtill kommer att banan har stor interregional betydelse. Den är ett villkor för en bättre miljö och regional rättvisa i hela området. Trots alla upprörande inslag i kustbaneaffären är jag mer övertygad än någonsin om att vpk och opinionen ännu har chansen att påverka regeringen till ett klokt beslut. Och visst finns det pengar! Här har bilindustrin samlat på sig så mycket kapital att man nu febrilt letar efter nya investeringsobjekt, alltmedan samhällsägda verksamheter utarmas eller säljs ut till hugade spekulanter. Nyligen avlossade en produktgruppchef på SJ, ansvarig för tågtrafiken på länsjärnvägar i Västsverige, följande salva: ”Här har bilmaffian regerat så länge att det krävs en kulturrevolution för att skapa ordentliga förutsättningar för miljövänlig kollektivtrafik. — — — Tjänstemän och politiker tycks ha fastnat i bilsamhället. Tvingas de någon gång satsa på kollektivtrafik handlar det alldeles för ofta om landsvägsbussar.” Han har rätt utom på en punkt: Det finns folkvalda och det finns partier, inte minst mitt eget, som står för en helt annan och miljövänlig linje. Och det är inte enbart i riksdagen utan konsekvent också i länsstyrelser och fullmäktigeförsamlingar. På riksplanet är det däremot tyvärr en allt större samstämmighet mellan socialdemokrater och moderater i trafikpolitiken. I rent bokstavlig mening handlar det om betongpolitik, manifesterad i byggen som Scan Link-vägar, i stället för t.ex. dubbla spår på Västkustbanan. Transportrådets ledning är lierad med denna högerorientering. Transportrådet har, som det heter, träffat avtal med SJ om viss trafik på stomjärnvägar samt avlämnat ett principförslag för nästa år. Men i stället för att höja ambitionsnivån och ta fasta på viktiga behov som redovisats av länens ansvariga agerar transportrådets chef som vore han finansminister. Den kostnadsram på 618 milj.kr. för s.k. olönsam trafik för nästa budgetår som han åberopar är ett fantasifoster. Han låtsas inte känna till att det är riksdagen som fattar beslut om anslagen. Östgötatrafikens ordförande, Nils-Åke Wikström, är en av dem som uppmärksammat transportrådets manöver. Wikström påtalar att transportrådet använt sin konstgjorda ram för att pressa länstrafikbolagen att skjuta till pengar. Därför gläder det mig att hans partisyster på Östgötabänken finns på talarlistan efter mig. Jag litar på att Sonia Karlsson nästa gång ställer upp på vpk:s krav om höjda anslag till järnvägstrafiken. Vi borde kunna hjälpas åt för att rädda de hotade turerna t.ex. mellan Mjölby och Hallsberg via Motala. Lyssa här på ett alarmerande citat från transportrådets landsvägsfixerade chef, Claes-Eric Norrbom! I principförslaget till upphandling säger han bl.a.: ”Avtal” — med länen alltså — ”på i vissa fall upp till tio år skulle kunna skrivas. I detta sammanhang bör det också kunna komma i fråga att pröva alternativa trafikformer om förutsättningarna visar sig vara lämpliga för exempelvis långväga busstrafik. Ett alternativ med busstrafik får därvid prövas och vägas mot tågalternativen med hänsyn till sina samhällsekonomiska meriter. Även för busstrafik kan långsiktiga avtal komma att träffas.” Detta kan bara tolkas på ett sätt: Transportrådet kommer att använda sina miljoner för att påskynda nedläggningen av allt fler banor här i landet. I riksdagens trafikutskott finns ledamöterna Rolf Clarkson, som också är närvarande i kammaren, Jarl Lander och Margit Sandéhn, söm också representerar transportrådet. Har ni ställt upp på generaldirektörens budgetram och principförslag eller har ni det inte? Jag tror att vi så småningom får svar på de frågorna. Fru talman! Med transportrådets hotfulla prognoser som grund är det nog säkrast att rita in en stormvarning på järnvägskartan inför kommande regeringsförslag på trafikfronten. Res er till uppror, alla miljöoch järnvägsvänner! När budgetpropositionen läggs fram i januari 1990 kan det vara för sent.

Fru talman! Även om jag funnits i riksdagens hägn sedan det omöjliga inträffade — att miljöpartiet de gröna vann inträde i riksdagen — är detta mitt jungfrutal. Jag har under det år som gått hjälp till att bygga upp partiets riksdagskansli men är nu — som synes — tillbaka på min ordinarie plats i kammaren. När riksmötet förra veckan öppnades talade Anita Björk och Jan-Olof Strandberg genom Gunnar Ekelöfs diktning om det omöjliga. Tillåt mig att vara litet personlig! Jag har ägnat ett par decennier åt omöjliga projekt — inte för att jag har någon pervers lust att agera fakir utan för att naturens lagar talar för att det som av många uppfattas som omöjligt faktiskt är såväl nödvändigt och önskvärt som möjligt. Det gäller bl.a. följande. 1. Det är möjligt att bygga ekologiskt. När jag som arkitekt 1973 ville skriva en miljövårdsuppsats om ekologiskt byggande stegrade sig de biologiskt skolade lärarna över användningen av ordet ekologi utanför biologin. Numera är ekologiskt byggande, exempelvis i ekobyar runt om i landet, ett helt accepterat begrepp. Ekologiskt byggande är alltså möjligt. 2. Underströmningar i demokratin av typen gatans parlament måste ständigt föras in i och vitalisera de valdas parlament. Jag tänker på miljörörelsen, fredsoch frihetsrörelser och ungdomars och andra gruppers spontana protester. Jag tänker vidare på att miljöpartister runt om i landet då och då vidareförmedlar medborgarnas förslag som motioner direkt till fullmäktigeför samlingar. När vi började med detta i Lund 1983 fick jag ett upprört samtal från det moderata kommunalrådet kl. 7.00 på morgonen när hon läst morgontidningen. Detta vårt tillvägagångssätt var vitalt, liksom det var vitalt att vi lyckades med det omöjliga, att inta Sveriges riksdag. Vitalisering av demokratin är således möjlig. 3. Massbilismen däremot är faktiskt en omöjlighet. Jag vill här fördjupa mig i detta och de möjliga alternativen. För 20 år sedan började jag ifrågasätta planeringen för en fortsatt expansion av bilsamhället. Varje bil kräver, som vem som helst kan räkna ut, ett utrymme på minst 60 kubikmeter, vare sig det är fråga om stad eller landsbygd. Att via planverkets normer bygga in denna elefantiasis i vår närmiljö har varit ett tungt jobb, som man tyvärr i viss mån har lyckats med. Så ser också vår nutida stadsmiljö ut som en planerad bombning med enorm arealkonsumtion för bilar, olja, asfalt och andra raffinerade lösningsmedel. Jag fann det redan 1969 märkligt att vi skulle hyra våra bostäder men äga bilar. Jag tycker egentligen att det vore naturligare att äga sin bostad och hyra den bil man kan tänkas behöva vid varje förflyttning. Så kom bilpooler till, bl.a. i Lund, Umeå och Västerås. Människor lånade ut sina egna bilar när det inte själva behövde dem. Det här ledde till informell samverkan på en rad andra sätt. I dag finns ett väl fungerande bilkooperativ i Örebro, Vivalla Bil. Det är en ekonomisk förening som kunde etableras tack vare ett experimentsuget och framtidsinriktat kommunalråd, socialdemokraten Axel Gisslén. Nu lever Vivalla Bil helt på medlemmarnas egen uppskattning av den kooperativa bilidén. I dag kan medlemmarna låna nya, avgäsrenade bilar för 100 kr. dygnet! Det är billigt, men eftersom man fritt kan avgöra hur man skall färdas vid varje förflyttning är det naturligt att cykeln och bussen används oftare än om man låst ett kapital i en dyr privatbil som rostar bort även då den står still. Frågan är om inte bilpooler står inför sitt definitiva genombrott i samband med de nya skattereformerna och en allt bättre kollektivtrafik. En avveckling av bilismens negativa sidor är möjlig men det kräver ett starkt samhällsengagemang. Den fråga vi nu bör ställa oss är om vi inte står inför behovet av en helt ny transportinnovation. Hjulet, segeloch ångfartygen, tågen, bilen och flyget har efter hand, på gott och ont, omformat vårt samhälle. De dominerande transportslagen är alla beroende av förbränningstekniken, som till stora delar måste och kan avvecklas. Det är bara tågen som i dag klarar de långsiktiga miljökraven. Nu har ju bilen onekligen sina poänger. Framsynta visionärer ser en ny transportinnovation i sammansmältningen av bilens och tågets/- spårvagnens fördelar. Vi har i dag i Sverige en entusiastisk grupp uppfinnare och högkvalificerade tekniker som faktiskt, utan något som helst statligt forskningsstöd, i åratal, sakta men säkert, arbetat fram ett helt nytt transportkoncept. De kallar det SNEDETRACK, vilket är det enda jag har emot konceptet. Man kallar det också och bättre Spårbil. Spårbil-konceptet förenar spårets och bilens fördelar. I kontrast mot aktuella utländska spårburna system är spårbilen en liten vagn som tar upp till sex vuxna passagerare eller lättgods upp till 500 kg. Banan av stål kan dimen sioneras efter detta; den blir lätt och anpasslig till trånga innerstadslägen samtidigt som den gör ett minimalt intrång i landskapet. Kompetens och teknik för produktion av dessa banelement finns inom den svenska stålindustrin. Ett spårbilsnät skulle kräva många små vagnar, vilket inte är en nackdel, eftersom produktionen av dessa skulle likna strukturen i den svenska bilindustrin med långa tillverkningsserier. Vagnarna kommer att kunna dubbelutnyttjas på så sätt att lättgods distribueras nattetid medan persontrafiken tar all kapacitet i rusningstid. Spårbil-konceptet är av den magnituden att en mycket snabb forskningsinsats är angelägen. Jag är övertygad om att världen inte har sett den sista stora transportinnovationen. Detta är kanske nästa. Skall Sverige fatta signalerna eller skall Japan hinna före? Skall Sverige släppa det möjligas konst till andra lika kompetenta industrinationer? Varför får inte denna duktiga teknikergrupp ens ett stöd för en rejäl förstudie? Vad gör transportforskningsberedningen, transportrådet, styrelsen för teknisk utveckling, kommunikationsdepartementet och kommunikationsministern? Han är inte här — han visste inte hur spännande det skulle bli. Gör de ingenting? Kontakter har förekommit men hittills med magert resultat. Spårbil är ett stort steg om det skall förverkligas. Det kräver en bestämd politisk styrning. I våra tre storstadsområden och i några andra stora städer förbereder man sig nu på många disparata och nygamla spårlösningar och trådbussnät. Investeringsbehovet för detta och nya trafikleder lär var i storleksordningen 50 miljarder kronor. Kanske är det dags för en nationell samling kring en ekologisk transportlösning med verkningar ut i stora världen, inte minst i fattiga länders stadsgetton, som kommer att kollapsa under den framvältrande bilismen — en bilism som inte hejdas av mer eller mindre traditionella kollektivtrafiklösningar. Finns intresse bland kammarens ledamöter ställer jag gärna upp till informella samtal kring spårbil-konceptet. Ekologiskt byggande är möjligt. En vitalisering av demokratin är möjlig. Helt nya ekologiska transportlösningar är också möjliga. Vi kan om vi vill och inte låter den svenska biloch bussmaffian regera landet.

Fru talman! Färjetrafiken till och från Gotland debatteras varje år här i riksdagen, eftersom transportstöd utgår via statsbudgeten med i storleksordningen 37 miljoner i senaste budget, inkl. statsbidraget till lastbilstrafiken. På Gotland har den senaste månaden på nytt uppstått en livlig debatt om färjetrafiken föranledd av tre s.k. inträffade händelser. För det första gäller det transportrådets beslut om taxehöjning, för det andra turistförhandlare Gert Karlssons utredning om förstärkning av den gotländska turismen. För det tredje meddelade trafikutskottets vice ordförande vid ett möte i Visby att transportrådets generaldirektör ensam slutförde förhandlingarna när koncessionen överfördes från Rederi AB Gotland till Nordström & Thulin. Jag tänker kommentera dessa anmärkningsvärda händelser i tur och ord ning, därför att Gotlands geografiska läge medför att färjetrafiken är vår livsnerv, vår landsväg till fastlandet. För det första: Vi har inga alternativ annat än flyget för personbefordran. Det är därför nödvändigt och helt avgörande för det gotländska näringslivet att färjetrafiken mellan Visby och Nynäshamn resp. Oskarshamn fungerar felfritt alla dagar året runt. Så är det inte i dag. På Oskarshamn har vi trafik sex av veckans sju dagar. En viktig del är taxesättningen, och jag menar att det är självklart att taxorna, liksom eventuella taxehöjningar, för denna linjesjöfart skall anpassas till gällande kostnadsutveckling för motsvarande transporter på landsväg. Färjetrafiken till och från Gotland har undergått en kraftig förändring under senare år. Den 1 januari 1988 överfördes koncessionen från Rederi AB Gotland till den av Nordström & Thulin ägda Gotlandslinjen — detta för att statens kostnader skulle sänkas, och Nordström & Thulin lade det lägre anbudet. Förändringarna innebar att vi har en färja mindre, två nu mot tre tidigare. Den speciella godsfärjan, som hade så stor betydelse för det farliga godset, lät man gå sig ur händerna, tyvärr. När man i dag transporterar farligt gods måste man begränsa antalet passagerare till 50. Denna förändring i koncessionen är fastlagd i ett alltfort hemligt avtal, som för närvarande är under prövning hos riksdagens revisorer. Nu har transportrådet den 18 september behagat fastställa nya taxor att gälla från den 1 oktober innebärande en uppräkning av gällande taxor med ca 10 70. För vissa fordonsslag är förändringen ännu större på grund av differentiering av taxorna. Senaste höjningen skedde den 1 januari i år. Under perioden 1 januari 1987 — 1 oktober 1989 har taxorna höjts med ungefär 25 70, medan konsumentprisindex under samma period ökat med ca 15 20. Transportrådets beslut har fattats dels under löpande verksamhetsår trots att man tidigare uttalat sig för en långsiktig bedömning, dels med mycket kort varsel, endast 12 dagar. Detta är, som gotlänningarna ser det, en ytterligare försämring av vår linjesjöfart, vilken kommer att medföra ökade kostnader och därmed minskade möjligheter till marknadsandelar för det gotländska näringslivet. Jag förutsätter att regeringen undanröjer transportrådets i beslut i enlighet med den hemställan som Gotlands kommun har framfört till kommunikationsdepartementet. Riksdagens uttalande om att varje del av landet skall garanteras en tillfredsställande trafikförsörjning är en omöjlighet att realisera med endast två färjor. När den ena färjan nyligen låg på varv och inte blev färdig i tid, så ställdes helt sonika turen till Oskarshamn in. Därför är det nödvändigt att regeringen i den kommande budgetpropositionen räknar upp transportstödet eller på annat sätt ser till att en tredje färja sätts in i Gotlandstrafiken. Jag förutsätter att så kommer att ske. För det andra: Turistnäringen är av utomordentlig betydelse för Gotland och ger ca 2500 årsarbetstillfällen. Inom ramen för SIND-projektet Avstamp Gotland har en speciell statlig turistförhandlare, Gert Karlsson, nyli gen framlagt ett antal förslag för att stötta den gotländska turismen, och jag skulle gärna vilja citera vad han anför i sin utredning: ”Det faktum att Gotland är en ö utgör i sig en attraktion. Det gör emellertid Gotland samtidigt helt beroende av goda kommunikationer. Åtgärder som vidtas beträffande anläggningar på ön blir i det närmaste verkningslösa om inte de presumtiva besökarna kan erbjudas attraktiva transportmöjligheter. Jag har fått det bestämda intrycket att sådana transportmöjligheter för den svenska marknaden för närvarande inte står till förfogande i tillräcklig utsträckning. Enligt min uppfattning har det rederibyte som företagits inte förändrat tillgängligheten till ön i någon större omfattning vare sig kvalitativt eller kvantitativt. Antalet hamnar på fastlandet som angörs av Gotlandstrafiken har till och med minskat.” Detta, vill jag påstå, är en ganska kraftig vidräkning från en person som haft statens uppdrag att göra Gotland mera intressant från turistisk synpunkt. För det tredje: Trafikutskottets vice ordförande och tillika ledamot i transportrådet har vid ett besök i Visby den 26 september offentligt sagt att eftersom det på grund av utlandsresor och annat inte gick att samla hela transportrådets styrelse nära jultid 1986, så gav man generaldirektören fullmakt att träffa avtal med ett nytt rederi. Ingen omröstning hade skett i detta ärende i styrelsen. Man kan med fog ifrågasätta med vilken rätt personer tar på sig ansvar och tar plats i en styrelse och sedan inte fullföljer detta ansvar utan skyller på bristande tid inför julferier. För Gotlands del skulle ett av de mest betydelsefulla besluten genom tiderna klubbas, och detta överlåter en styrelse till sin generaldirektör att slutföra. Tala om tjänstemannavälde! En enda person i Sverige kan alltså ge förutsättningarna för en hel landsdels möjligheter att existera. Detta förhållande är mycket anmärkningsvärt, och jag förutsätter att riksdagens revisorer nu går till botten med denna härva av oklarheter, så att Gotlandstrafiken i fortsättningen i varje fall ges en schyst behandling. Detta ansvar åligger ytterst regeringen. Vi gotlänningar eftersträvar ett direkt samråd med regeringen i trafikfrågorna utan omvägen över transportrådet, och vi förväntar oss initiativ i den riktningen från regeringens sida.

Fru talman! Att Gotland skall ha en tillfredsställande trafikförsörjning, helst så tillfredsställande att man även på Gotland finner den så, är för mig som trafikpolitiker en självklarhet.

Det är vad som händer för närvarande. Det är mycket riktigt att jag var på Gotland, därtill inbjuden av Småföretagens riksorganisation, den 26 september och att jag då mer eller mindre ställdes till ansvar för den belägenhet som gotlänningarna tycker att färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet utgör.

Dessa förhandlingar drog av olika skäl ut på tiden. Avtalet skulle gå ut den sista december. Vid transportrådets sammanträde i mitten av december var avtalet inte klart, och man ansåg sig då ha råkat i kris. Under tiden som förhandlingarna pågick men inte flöt så tillfredsställande fram som generaldirektören som förhandlare hade förväntat sig, hade han, sin plikt likmätigt, kontaktat andra entreprenörer för trafiken. När han stod inför den tidpunkt då avtalet måste upphöra kunde han därför presentera ett annat företag som framtida innehavare av koncessionen. Detta avtal blev tioårigt. Att det blev tioårigt kan bero på att det är en så pass allvarlig historia att byta entreprenör att uppdraget måste ges åt en entreprenör med ganska stor tidsutdräkt. När jag var på Gotland försökte jag med den församling jag mötte där anvisa olika vägar för en bättre framtida lösning. Jag skall nu snabbt säga vilka de tre vägarna var, Gunhild Bolander. För det första finns det bashamnsalternativet, som på sin tid avvisades av Gotlandsintressenterna men som skulle vara en förbättring... Fru talmannen knackar med klubban; därmed går kammaren miste om de båda andra vägarna, som också har sitt värde.

Fru talman! Jag måste få ställa några frågor till Rolf Clarkson. Ett talesätt vi har i trafiksammanhang är ”tillfredsställande trafikförsörjning”. Jag skulle gärna vilja veta exakt vad Rolf Clarkson menar med detta. Att man accepterar kostnadsfördelningar på i storleksordningen 25 96, när kostnadsutvecklingen i all övrig samhällsutveckling har varit 15 96, måste det vara tillåtet att protestera emot. Det är inte rimligt att det får fortsätta på det sättet. Tidigare hade vi en jämförelse med kostnaden för andra klass järnväg då det gällde att fastställa våra taxor. För ett antal år sedan har man gått ifrån den metoden och höjer nu taxorna procentuellt. Det gör att gapet mellan kostnaderna för SJ-resor och kostnaderna för Gotlandsresor blir större och större för varje gång man höjer. Jag hävdar bestämt att det inte går för transportrådets ledamöter att krypa ur sitt ansvar. Det kan man inte göra. Sedan är jag naturligtvis mycket intresserad av vad Rolf Clarkson har att anföra för förslag till förbättringar. Från gotländskt håll har vi vid ett flertal tillfällen försökt påvisa hur vi tycker att en lämpligare trafikförsörjning skulle vara. Men man lyssnar inte. Det är fler än en som har sagt att man faktiskt måste vara bosatt på Gotland för att förstå vad det innebär att bo på en ö och ha de begränsningar i trafikföring som det här handlar om.

Fru talman! Det första alternativet var således att staten skulle stå för en bastrafik mellan Gotland och en hamn på fastlandet — Oxelösund — och sedan skulle alla övriga relationer släppas fria för konkurrens. Detta avvisade Gotlandsintressenterna. Den andra lösningen, som närmast framförts från moderat håll men som också har funnit stöd hos en stor majoritet i trafikutskottet, var att man skulle utreda möjligheterna till tax-free under vissa årstider och under vissa förhållanden på trafiken till Gotland. Det har regeringen sedermera avvisat, men det är alltså fortfarande en realistisk möjlighet, om vilken man kan diskutera omfattningen och enskildheterna. Det tredje, som jag framförde spontant under mötet på Gotland, var att man kunde överväga att omdisponera de 14,5 milj.kr. som Linjeflyg har för rabattering till gotländska flygresenärer. Varför skulle inte Linjeflyg kunna ge lika goda prismöjligheter för trafiken på Gotland som man lämnar på alla andra ställen i landet? De är ju i högsta grad godtagbara och har gjort Linjeflyg till ett folkflyg. Vad som är en tillfredsställande trafikförsörjning är naturligtvis mycket svårt att definiera — det förstår säkert Gunhild Bolander också. Mitt intryck är att det som vi trafikpolitiker menar med ”tillfredsställande trafikförsörjning” tydligen inte är av sådan kvalitet att gotlänningarna tycker likadant. Det gäller alltså att finna vägar att minska missnöjet på Gotland för trafiken med fastlandet. Jag kan nu försäkra Gunhild Bolander att jag efter hemkomsten har tagit skall vi säga underhandskontakter. Jag har talat med transportrådets generaldirektör — naturligtvis. Jag har talat med socialdemokratiska trafikpolitiker som har hand om dessa ärenden. Jag har också talat med kommunikationsministern. Så får vi se vad sådana samtal kan föra med sig i form av förbättring av kommunikationerna med Gotland. Vi är fullt på det klära med det missnöje som finns på Gotland, och vi är också helt på det klara med det ansvar som åvilar samhället när det gäller att se till att alla delar av landet har en tillfredsställande trafikförsörjning.
Fru talman! Bastrafiken på Oxelösund avvisade vi vid det tillfället. Jag vill gärna ha sagt här att en trafikföring på en enda hamn kan inte komma på tal på annat sätt än att trafiken blir gratis. Då måste den jämställas med den färjetrafik som vägverket svarar för över mindre vattenvägar i Sveriges land och som är gratis. Det finns sådan trafik mellan Fårösund och Fårö också. Förutsättningen för att vi skall kunna acceptera bashamnsalternativet med Oxelösund är alltså att trafiken skall vara gratis. Även moderaterna verkar nu ha uppgett tanken på taxfreeförsäljning i takt med att vi närmar oss EG. Det är alltså en omöjlighet att gå fram den vägen, och det förstod också turistförhandlaren Gert Karlsson, som därför inte lade fram något förslag i den vägen. 14,5 miljoner till flyget talade Rolf Clarkson om. Jag tror inte att vi skall dra in de pengarna i det här sammanhanget. Det måste finnas andra pengar att tillgå för att vi skall få en utökad och bättre trafik. Slutligen vill jag uttala att jag är tacksam för om den här debatten ändå har öppnat ögonen på Rolf Clarkson för de problem vi har på Gotland. Jag förutsätter att vi i fortsättningen får en mer positiv behandling av våra trafikproblem, både från transportrådets sida och från trafikutskottets.

Fru talman! Östergötland är ett av Sveriges mest befolkningstäta län med ca 400 000 invånare. Befolkningen är koncentrerad i ett stråk längs stambanan och E4:an som går rakt igenom länet. Utvecklingen går mot ett ökat resande och ett ökat transportbehov. Dessutom ökar miljömedvetandet, vilket innebär att man i större omfattning måste välja och utveckla transportmedel som är skonsamma mot miljön. Befolkningsunderlaget i de kommuner i länet som berörs av järnvägen uppgår till drygt 300 000 invånare. Tågets fördel är att det är ett miljövänligt och säkert transportalternativ som klarar stora resandevolymer till låg kostnad. För resenärerna kan restiden utnyttjas för arbete, vila, förströelse etc. För att möta ett ökande resandebehov och resenärernas krav på snabbhet, komfort och service planeras insättande av snabbtåg mellan Östergötland och Stockholm fr.o.m. halvårsskiftet 1992 samt att man fr.o.m. 1994 skall ha länkat Malmö till snabbtågssystemet. Snabbtågen kommer att ha resandeutbyte med Norrköping, Linköping och Mjölby. Vad som därutöver behövs för framtiden är Götalandsbanan som knyter samman Norrköping/Linköping, Jönköping och Borås sinsemellan och med de båda storstadsregionerna Stockholm och Göteborg. Därmed skapas en betydelsefull utveckling av järnvägstrafiken, interregionalt, regionalt och lokalt. En motion väcktes av Berndt Ekholm m.fl. socialdemokrater i januari 1989 i riksdagen angående utredning om utbyggnad av Götalandsbanan. I de län och kommuner som berörs av Götalandsbanan arbetas aktivt att få med banan i kommunernas översiktsplaner, och man hoppas att projektet skall finnas med i flerårsplanen för stomjärnvägar 1991-2000. Fru talman! Välfungerande kommunikationer är eh av de faktorer som starkt påverkar en regions utveckling. Och denna del av Östergötland, ”stråket längs stambanan”, har ett bra kommunikationsläge. Om utvecklingen blir såsom jag skisserat så kommer det att utvecklas ytterligare. För resten av länet, bl.a. Motala kommun, är förutsättningarna betydligt sämre, ja rent av dåliga. Dessutom riskerar de att försämras, ty SJ har offererat trafiken Mjölby — Örebro till transportrådet på grund av att den aktuella tågtrafiken är olönsam och ger driftsunderskott enligt SJ. Jag saknar att SJ i sin framställning inte har bedömt vad nedläggning på en bana betyder i minskat resandeunderlag på de stambanor som den aktuella banan utgör matarlinje till. ken Mjölby-Örebro inte har en sådan betydelse i det interregionala tågsystemet och inte heller sådan regionalpolitisk betydelse — och finner det därför tveksamt huruvida den av SJ offererade trafiken kan upphandlas i Tågplan 90. Detta trots att den väl följer de kriterier som transportrådet har att gå efter när det bedömer vilken tågtrafik som skall köpas. Dessa kriterier är: - ha regionalpolitisk betydelse . främja samhällsekonomiskt riktiga avvägningar . vara kostnadseffektiva . bedömas med hänsyn till vilken alternativ trafikförsörjning som erbjuds . utgöra del i integrerat nät . vara sådan järnvägstrafik som för området har strategisk betydelse - vara järnvägstrafik som är utvecklingsbar. Transportrådet hävdar bl.a. att trafiken Örebro-— Mjölby inte är av sådan betydelse i det interregionala tågsystemet. Mot detta vill jag göra en jämförelse med vägnätet. Något förenklat avspeglar det långväga personbilsresandet i stort samma resbehov som persontågtrafiken. Man kan först konstatera att ett betydande persontransportarbete utförs på Riksväg 50 mellan E4 och E6 vilken som länk motsvarar den aktuella banan. Vägverket i Linköping har i samband med diskussionerna om ”transportvision för Östergötland” föreslagit att den aktuella väglänken skall tillhöra stomvägnätet, dvs. ges i stort sett samma betydelse som Europavägarna har i riket. Regionalpolitiska kommittén har i sin utredning påpekat behovet av en utveckling av den s.k. ”Bergslagsdiagonalen” från Norrlandskusten via Falun/Borlänge och Örebro över Motala till den södergående E4:an. Då riksväg 50 mellan Hallsberg och Ödeshög anses vara en viktig länk mellan Bergslagen och södra Sverige, hur kan man då påstå att järnvägen på motsvarande sträcka, som utgör förbindelse mellan västra och södra stambanan, har i huvudsak lokalt intresse? Om det är dålig resandefrekvens på en bana, då bör det undersökas om det t.ex. beror på dålig anpassning till resandebehoven i stället för att bara ge upp och konstatera ”Folk åker inte med de tåg som finns, alltså måste vi dra in ytterligare turer”. I Mjölby missar Motalaresenärerna Stockholmståget med en minut. En ombyggnad av 8 km krokig bana strax norr om Motala skulle medföra just de minuters tidsvinst som krävs för att få anslutning till stambanans tåg både i Hallsberg och i Mjölby. För att öka tågens andel av trafiken måste det arbetas betydligt mer offensivt och mindre uppgivet. Fru talman!

Utskottet anser att regeringen fortsättningsvis bör ange vilken trafik som den föreslagna medelsanvisningen avser att trygga liksom den trafik och kostnaderna härför som SJ offererat men som transportrådet och regeringen inte anser bör köpas av staten. Det är vidare enligt utskottets mening angeläget att kostnaderna för den olönsamma järnvägstrafiken öppet redovisas för varje bandel. Därmed kan konsekvenserna av olika medelstilldelningar bedömas. Vad utskottet anfört om handläggningsordningen för trafikupphandlingen på stomnätet bör av riksdagen ges regeringen till känna.” Fru talman! Jag bedömer att en handläggningsordning enligt trafikutskottets förslag i betänkande nr 16 skulle ha gett ett annat resultat än det förslag som transportrådet har redovisat för Östergötland och dess kommuner.

Fru talman! Jag vill tacka Sonia Karlsson för att hon tog upp det som jag inte hann med i mitt angrepp på transportrådet, nämligen att riksdagens trafikutskott, som jag tillhör, har riktat en så klar uppmaning till regeringen att försöka åstadkomma en ändring när det gäller reglerna för upphandling. Men det handlar också, Sonia Karlsson, om att transportrådet faktiskt som jag påpekade i mitt inlägg har låtsats att det finns en kostnadsram. Men riksdagen har ännu inte antagit någon sådan därför att det inte ens finns ett förslag från regeringen. Vpk:s uppfattning har länge varit att transportrådet bör avskaffas. Transportrådet har på alla transportområden som vi har haft möjlighet att diskutera i regel uppträtt skandalöst. Det beror inte minst på generaldirektörens maktfullkomliga uppträdande.

Fru talman! Jag är övertygad om att regeringen kommer att följa riksdagens beslut i enlighet med trafikutskottets betänkande. Jag tyckte det fanns skäl att omnämna det i dag. Det är bra att vi är överens i den delen. Jag kan också säga att jag senast i går kl. 14.00 tillsammans med Viola Furubjelke och vår distriktsombudsman Lars Wallin hade möjlighet att tala med kommunikationsministern i just denna fråga. Även om han inte kunde utlova mer pengar visade han i alla fall ett tydligt intresse för våra synpunkter och jag har en god förhoppning om att-det kommer att ske förändringar.
Fru talman! Eftersom Sonia Karlsson och jag tycks ha samma uppfattning i dessa frågor handlar det här inte om ett angrepp, det hoppas jag har fram gått. Det låter intressant när Sonia Karlsson säger att hon i går träffade kommu nikationsministern. Det är ju ganska många som undrar varför han inte behagade infinna sig här eller ville vara med och diskutera trafikpolitiken, därför att det bl.a. finns sådana oegentligheter som att regeringen inte har brytt sig om vad trafikutskottet sagt. Då vill jag bara höra med Sonia Karlsson: Togs denna fråga upp med kommunikationsministern? Det hjälper inte att säga att han verkar välvilligt inställd. Här är det väldigt konkret. Vi har alltså riktat en enträgen uppmaning till regeringen att se till att transportrådet agerar annorlunda i dessa frågor, och att det finns ordentliga regler för upphandlingen. Lovade Georg Karlsson, landets kommunikationsminister, att han skall bry sig om vad trafikutskottet och riksdagen har beslutat?

Fru talman! Till Viola Claesson vill jag säga att Karlsson är ett trevligt namn, men att kommunikationsministern heter Georg Andersson. I övrigt håller jag med Viola Claesson. Jag tycker det är trevligt när vi är överens. Jag uppfattade att Viola Claesson tyckte jag var tydlig i mitt inlägg. Jag var på intet sätt mindre tydlig i går. Vi har diskuterat alla de frågor jag här har tagit upp, och kommunikationsministern visade ett tydligt intresse. Däremot är han förhindrad att närvara här i dag.

Fru talman! Socialdemokraterna i Västsverige har sedan en tid fört en gemensam diskussion om hur vi skall reda ut regionens trafikproblem. Som utgångspunkt har vi haft ett gemensamt miljöprogram för västra Sverige som jag har här i handen. Där finns ett omfattande avsnitt om trafikfrågorna. Mig veterligt är detta det enda politiskt framtagna regionala miljöprogram som griper över flera län i detta land. Det har vi anledning att vara stolta över. Det finns flera motiv till att särskilt ta sig an trafikfrågorna i västra Sverige. Det är ett mycket starkt industrialiserat område. Det säger sig självt att vi har behov av goda kommunikationer. Vi har en transittrafik mellan Danmark och Norge. Vi har också — och det är kanske det främsta skälet i dagens läge att ta sig an dessa frågor — en utomordentligt allvarlig miljösituation. Jag skulle vilja påstå att vi har bland de sämsta lägena i landet, kanske det allra sämsta. Försurningen har nått en kritisk belastning för hela regionen. Värst är det allra längst i väst. I vissa exponerade lägen är det riktigt allvarligt. Vi har svåra luftoch vattenföroreningar, som naturligtvis medför skador på växter och vår hälsa. Denna svåra miljösituation motiverar en särbehandling av Västsverige också när det gäller trafikfrågor. Vi har satt upp några mål i miljöprogrammet för att hantera dessa problem. Det är utifrån dessa mål, bl.a. med uppsatta procentsatser för utsläppsminskningar, som vi agerar. Den transportstruktur vi har klarar inte dessa miljömål. Alltså måste vi göra något åt den. Transportstrukturen kan inte heller klara våra behov och lösa våra transportproblem. Vi behöver alltså utveckla alla transportslag. Det inkluderar sjöfart, flygtrafik, bättre vägar och nysatsningar på järnvägen. Först något om järnvägen och hur vi vill förbättra den. Det är trots allt den viktigaste frågan i nuläget. På persontrafiksidan behöver vi bygga upp ett nät med regionala tåg och pendeltåg på alla bandelar. Vi kan utgå från Göteborg-Alingsås, där vi har ett bra exempel på ett pendeltåg. Nätet behöver knytas ihop kring Göteborg som nav. Vi behöver också knyta ihop detta nät med fjärrtågssystemet, så att vi får terminaler i Göteborgsregionens yttre delar, exempelvis i Varberg, Herrljunga och Trestad. Vi behöver där få övergångsmöjligheter till pendeltåg mot Göteborg, men inte bara mot Göteborg utan också mot andra delar av vår region, exempelvis Borås, norra Bohuslän och delar av Skaraborg. Vi har också behov av att stärka förbindelserna från Skövde, som är en knutpunkt, mot Jönköping, med pendeltåg. Vi behöver få ett förbättrat fjärrtågsnät med snabbtåg, inte bara mellan Göteborg och Stockholm, utan också från Göteborg mot Malmö, Oslo och Karlstad. Vi behöver också på sikt bygga ut en bättre trafik med snabbtåg mot Jönköping och Östergötland, där vi har en av de befolkningsrikare regionerna i hela landet. Dessutom behöver vi självfallet slå vakt om vår kust till kustbana och se till att vi får järnvägen anknuten till Landvetter. Dessa krav på en förbättrad trafik innebär också att vi måste få bättre banor. Vi måste förbättra våra järnvägslinjer mot Oslo, Malmö, och Kalmar/- Karlskrona. Vi behöver dubbelspår på västkustbanan. För att lösa förbindelserna mot Östergötland behöver vi den tidigare här i dag omtalade Götalandsbanan med en ny station vid Landvetter. När det gäller godstrafiken behöver vi spinna vidare på SJ:s idéer om en utvecklad kombitrafik. Men då räcker det inte med terminaler i Göteborg och Halmstad, som SJ i dag erbjuder för tunga laster med påhängsvagnar, utan vi måste få sådana också i Borås, Skövde och i Trestad. Vi måste se till att miljöfarligt gods i ökad utsträckning överflyttas till järnvägen. Vi har mycket miljöfarligt gods i västra Sverige. Jag vill också säga att när SJ inte kan klara av uppgiften på korta sträckor, låt oss släppa in privata tågentreprenörer, som kan mata fram till de terminaler som SJ har förmåga att försörja. På det sättet kan vi få en bättre trafikförsörjning och kanske rädda en del av den svaga järnvägstrafiken. Naturligtvis kostar detta pengar. Både SJ och banverket har dock redovisat att denna utbyggnad av trafiken går att klara av. När det gäller regionaloch pendeltågstrafiken rör det sig om några hundra miljoner i driftskostnad per år, när det gäller investeringar några miljarder. Sett över en längre period kan det gott och väl löna sig. Dessa frågor rörande järnvägen kan inte få en lösning om vi inte får till stånd ett samarbete mellan stat, länsstyrelser, länsbolag och kommuner. Det måste till ett samordnat ansvar för att lösa dessa problem. Kanske är ideén om en utredningsman — precis som man nu har en förhandlingsman i Mälardalen — riktig. Självfallet behöver vi också utveckla vår kollektivtrafik. Vi behöver göra satsningar på vägområdet i fråga om att åtgärda problemen med flaskhalsar och förbifarter. Vi måste också få ner hastigheterna, inte minst i Västsverige. Beslutet att sänka hastigheten från 110 km/tim. till 90 var bra. Det var mycket starkt gjort av socialdemokrater och folkpartister i trafiksäkerhetsverkets styrelse att fatta detta beslut. Det är djupt beklagligt att motorjournalister och motororganisationer hetsar emot detta beslut — det är nämligen precis vad man nu gör. Detta beslut kommer att ha stor betydelse för miljön. Men vi måste gå vidare och våga ta ett steg till, nämligen att i vissa områden sänka hastigheten från 90 till 80 km/tim. Detta gäller de områden som är svårt belastade av föroreningar och som har en omfattande trafik. Vi måste ge länsstyrelserna större möjligheter att fatta beslut om hastighetsnedsättningar. Det räcker inte med att trafiksäkerhetsverket har denna möjlighet, utan vi måste också se till att länsstyrelserna får ett ökat ansvar på detta område. Länsstyrelserna har ett visst ansvar i dag, men det är alldeles för begränsat. Dessa visioner om en utbyggd trafik kostar naturligtvis mycket pengar. Detta gör att man snabbt kommer in på tanken att det inte räcker med de bidrag som staten kan ge i det här sammanhanget, även om det är angeläget att vi verkar för att få till stånd omprioriteringar som ger ett större resursutrymme för tågtrafiken. Vi måste se till att hitta nya finansieringsformer. Ett exempel på en sådan är lån, vilket har nämnts tidigare i debatten. Det är en riktig linje att man också lånar till sådana infrastrukturinvesteringar som vägar och järnvägar, precis som man lånar till insatser inom byggnadsväsendet. Vi behöver söka oss fram med nya avgifter — kanske miljöavgifter av den typ som har föreslagits av storstadstrafikkommittén kan vara en form av finansiering. Vi skall ta rejält betalt av flygbolagen. Om de får järnvägsanslutningar till Arlanda och Landvetter får de vara med och betala. Näringslivet kan också vara med och bidra, eftersom man tjänar ganska mycket på bättre kommunikationer. Trafikutskottet hänvisade i ett betänkande i maj till ett utredningsuppdrag rörande nya finansieringsformer, vilket skulle redovisas till regeringen i somras. Jag hoppas att det ger möjligheter att hitta lösningar på dessa problem. Samtidigt krävs naturligtvis attitydförändringar hos oss trafikanter. Vi måste vara beredda att ställa upp och välja kollektivtrafik och tågtrafik i mycket större utsträckning. Trafikpropositionen som lades fram förra året var enligt min mening bra, men den räcker inte, utan vi måste gå vidare. Staten måste ta ett större ansvar, inte minst för att finna en lösning på trafikproblemen i Västsverige. Jag skulle vilja säga att det finns få regioner i landet som har det sämre ställt än Västsverige på trafikfronten med hänsyn till miljösituationen.

Fru talman! I går tog riksdagen saken i egna händer; de nya taxeringsvärdena på småhus får inte slå igenom i några dramatiska höjningar av boendekostnaderna. Reglerna för bostadsbeskattningen måste justeras. Det är bra. Detta är krav som vi från centern, tillsammans med flera andra partier, sedan länge har drivit här i riksdagen. Men regeringen har hittills vägrat att komma med några förslag. Det är glädjande att vi kunde fatta beslutet i denna fråga i kammaren i går. Det kan kanske bidra till att lugna många villaägare som varit oroliga inför framtiden när de genomskådat de nya höga taxeringsvärdenas inverkan på beskattningen av den egna villan. Det enda vettiga är att låta de gamla taxeringsvärdena gälla som underlag för bostadsbeskattningen, tills den nu diskuterade skatteomläggningen har genomförts i sin helhet. Det här är finansministerns bord och inte bostadsministerns, men jag hoppas att den senare kan medverka till en lösning i den riktningen. Jag vill för övrigt ifrågasätta om det är vettigt att längre ha marknadspriser som grund för beskattning av boendet. Boendekostnadsutredningen har också pekat på otympligheterna i nuvarande system. Jag vill fråga: Är bostadsministern beredd vidtaga åtgärder i syfte att se över och ändra reglerna i detta fall? Herr talman! Bostadspolitiken är hårt trängd i den politiska debatten. I inkomstskatteutredningens majoritetsförslag utgår man ifrån att bostadssektorn skall svara för drygt 20 miljarder av de knappa 70 miljarder som skatteomläggningen kostar att genomföra. Det innebär att de boende genom höjda skatter, begränsade avdragsmöjligheter och en minskning av bidragen skall svara för ungefär en tredjedel av reformens totala intäkter till statskassan. Det är inte möjligt om en rättvis fördelningspolitik skall kunna upprätthållas och de sociala målen i bostadspolitiken därmed ligga fast. Vad som nu behövs är kraftfulla bostadspolitiker, som är beredda att stå upp och med tyngd försvara bostadspolitiken. Frågan är om bostadsministern är beredd att ta den matchen med andra krafter inom partiet och även utåt. Är han det har han centerns oreserverade stöd. Centerns linje är nu som tidigare att slå vakt om en rättvis bostadspolitik, där de sociala målen ligger fast. Vi har vid t.ex. de två tillfällen under förra riksmötet då det var aktuellt att nagga dessa mål i kanten genom att trappa upp de garanterade räntorna gått emot de förslagen. De slår hårt och orättvist mot de svaga på bostadsmarknaden. När det gäller skatteomläggningen menar vi att det finns nödvändiga områden som måste hanteras varsamt vid beskattning. Ett sådant område är boendet. En bostad måste alla ha. Den skall kunna vara åtkomlig utan orimliga ekonomiska uppoffringar. Ökar man beskattningen på dessa nödvändiga områden, finns risk att de får en orättvis fördelningsprofil. Därför säger vi från centern nej till en fördubbling av byggmomsen och en breddning av momsen till att gälla kostnader för vatten, avlopp och förvaltning av bostäder. Det innebär att vi vill lyfta av hälften av den finansieringsbörda som inkomstskatteberedningens majoritet har lagt på bostadssektorn och de boende. Det förslag som boendekostnadsutredningen nu har presenterat utgår ifrån det behov av finansiering av skattesänkningar inom bostadssektorn som redovisas i inkomstskatteutredningens beräkningar. Utredaren ökar nu den finansieringsbördan med ytterligare 1 miljard. De pengarna är tänkta att användas till ökade bostadsbidrag. Vi skall naturligtvis inte diskutera innehållet i den utredningen nu. Men låt mig säga att även om utredaren har gjort ett mycket gediget arbete under den korta tid som stått till hans förfogande, så har han inte lyckats att eliminera den gentemot de boende orättvisa fördelningsprofil som de aktuella skatteförslagen innebär. En intressant fråga i det sammanhanget är byggmomsen. Byggmomsen driver upp byggkostnaderna ytterligare. Den nödvändiga produktionen av bostäder för att åtgärda bostadsbristen riskerar att avstanna. Fastighetspriserna på redan befintliga fastigheter stiger. Kapitalisering av subventioner och spekulation i människors boende kan fortgå. Byggmomsen har mot denna bakgrund uppenbarligen vållat utredaren stora problem. Men han har inte tagit det enda rätta steget och rensat bort höjningen av byggmomsen ur förslagsarsenalen. Det betyder att man måste fatta det så att socialdemokraterna fortfarande är fast beslutna att införa byggmoms. Och jag vill gärna ta tillfället i akt att fråga bostadsministern om han kan tänka sig det. Om så är fallet måste jag fråga vidare: Hur tänker socialdemokraterna då klara de våldsamma kostnadsstegringar som vi har och har haft en alldeles för lång tid redan? Nu är det uppenbart så att momsförslagen har oroat remissinstanserna på bostadssektorn. Alla avstyrker höjningen av byggmomsen, och detsamma gäller förslaget om förvaltningsmoms med något enda undantag. Oroar inte momsförslagen också bostadsministern? För att minska denna oro hos bostadsmarknadens samtliga parter och intressenter vore det bra om bostadsministern här och nu kunde deklarera att en höjning av byggmomsen och en förvaltningsmoms inte längre är aktuell. I varje fall borde han som ansvarig för bostadspolitiken kunna deklarera att han kommer att arbeta emot att momsförslagen blir verklighet. Svensk bostadspolitik av i dag är inget under av trygghet för alla. Bostadsbristen ökar. Kostnadsutvecklingen i boendet och byggandet accelererar. I storstadsområdena, där bostadsbristen är värst, byggs mer kontor och andra lokaler än bostäder. Den bostadspolitik som nu bedrivs har en starkt koncentrationsbefrämjande effekt. Att bygga arbetsplatser i stället för bostäder i t.ex. Stockholm leder oundvikligen till ökad bostadsbrist och fortsatt omflyttning av människor. Den trenden måste brytas. För det krävs en effektiv politik för regional balans. För oss bostadspolitiker gäller det att anvisa åtgärder som begränsar arbetsplatsbyggandet och främjar bostadsbyggandet både i storstad och på landsbygden. Ett av problemen med att främja glesbygdens utveckling är att det råder brist på framför allt små hyreslägenheter som ungdomar efterfrågar för att de skall kunna stanna kvar i sin hembygd. Det är viktigt att vi kan få fram en politik som leder till bättre balans. Vi kan därmed främja ett bättre boende, både i storstad och i glesbygd.

Herr talman! Moderata samlingspartiet har under en följd av år bedrivit en konsekvent och genomtänkt bostadspolitik. Våra förslag har en långsiktig karaktär. Tvära kast och plötsliga förändringar har vi velat undvika. Ingångna avtal skall inte över en natt kunna brytas av staten, eftersom familjers och enskilda människors ekonomi då på ett dramatiskt sätt kan komma att försämras. Lika konsekvent har vi hävdat att besparingar måste göras på bostadsområdet. Samtidigt som dessa besparingar genomförs är det nödvändigt att förändra bostadspolitiken så att de kostnadsdrivande reglerna och styrinstrumenten avskaffas. I januari i år föreslog vi moderater en besparing på bostadssektorn på 835 milj.kr. Vi förde också fram förslag om en ändrad politik, bl.a. med förändringar i lånesystemet, vilket på sikt skulle länka in utvecklingen mot ett billigare boende och en ökad frihet för alla. Sparbeloppens storlek och förslagens försiktiga karaktär skulle göra att inga boende skulle drabbas av chockhöjningar av boendekostnaderna. Till detta skall läggas, och det är viktigt, att vi samtidigt förde fram förslag om kraftigt sänkta skatter — ett sänkt skattetryck för alla. Även om den moderata politiken på detta område således är försiktig och måttfull, har vi år från år utsatts för kraftig kritik från socialdemokratiskt håll. Det har hetat att vi ville rasera välfärden och i stort göra det omöjligt för många att kunna betala sina hyror och bo kvar i sina hus. Denna kritik har varit överdriven och oriktig. Nu blåser det dock andra vindar. Våra moderata besparingsförslag är en västanfläkt i jämförelse med det som från socialdemokratiskt håll nyligen presenterats. Här är det inte frågan om futtiga 800 milj.kr., utan om ca 19 miljarder kronor. Bengt-Owe Birgerssons utredningsförslag till ny bostadsfinansiering innebär ett avståndstagande från tidigare socialdemokratisk bostadspolitik, samtidigt som det utgör ett hårt slag mot de flesta boende. Värst drabbade blir småhusägarna. Det finns en rad invändningar att resa mot utredningsförslaget. Låt mig peka på några av dem. För det första innebär förslaget att grunden för människors långsiktiga ekonomiska planering rycks undan över en natt. Alla de människor som i dag har räntebidrag förlorar dessa i ett slag. Det är dålig moral att först införa ett system som människor inrättat sig efter för att därefter helt plötsligt och radikalt ändra spelreglerna. För det andra innebär det att många människor varje år måste låna mer pengar för att betala räntan. Skulden kommer att öka i upp emot 20 år! Osäkerheten i ägandet ökar. Vid prisfall — som kommer att bli en av följderna av den föreslagna skatteomläggningen — blir situationen än mera prekär för många egnahemsägare. Det viktiga långsiktiga sparandet, som amorteringar på det egna hemmet innebär, undergrävs. Som exempel kan nämnas att ett hus som kostar 1 milj.kr. i nyproduktion efter fem år belastas av en skuld på 1,2 milj.kr. Skulden bara ökar och ökar i ca 20 år. Hur många vågar med dessa utgångspunkter bygga sig ett eget hus? För det tredje leder förslagen till att bostadsbyggandet — framför allt småhusbyggandet — riskerar att minska kraftigt eller kanske helt upphöra. En sådan politik kan inte anses särskilt välbetänkt när bristen på bostäder är så stor som för närvarande. För det fjärde drabbar dessa förslag landsbygd och glesbygd särskilt hårt. I orter med begränsad arbetsmarknad är det ofta svårt för båda makarna i en familj att få arbete. Att båda arbetar utanför hemmet kommer att bli en bister nödvändighet med de kraftigt höjda ränteutgifter som förslaget leder till. Inte så sällan händer det att arbetstillfällen försvinner i våra bruksorter, vilka ofta domineras av ett eller ett fåtal företag. Vem vill i en situation med sviktande arbetsmarknad köpa ett hus vars skuld oavbrutet stiger? För det femte blir konsekvenserna av de föreslagna förändringarna på skatteområdet i övrigt att skatten för många ökar i stället för att minska. Det är inte bara höginkomsttagare som äger villor. Majoriteten av småhusägarna har säkert helt ordinära inkomster. Drabbas de dessutom av minskade reseavdrag blir situationen än värre. Om skatten sänks för alla — vilket vi föreslagit — skulle utgångspunkten ha blivit bättre, men inte ens med moderata skatter är den nya socialdemokratiska bostadspolitiken acceptabel. Nu kan man ändå hysa en viss förhoppning om att de Birgerssonska förslagen inte genomförs. De kan ju vara en trevare, ett politiskt känselspröt för att utröna hur långt man kan gå. Som så många gånger förr kanske regeringen tar två steg framåt, som förslaget innebär, och sedan ett steg tillbaka och inhöstar därvid beröm för att den går opinionen till mötes. Ofta glömmer man då bort att färdriktningen är oförändrad. Det är bara hastigheten som tillfälligt har dragits ner. Herr talman, jag vill därför mot bakgrund av vad jag har anfört fråga bostadsministern om regeringen avser att genomföra Birgerssons förslag? Tänker regeringen bry sig om alla de tusentals villaägarna och deras radikalt försämrade ekonomiska villkor, som blir följden?

Herr talman! Bostadsbyggandet ligger på en hög nivå. I år igångsätts bygganden av mellan 55 000 och 60 000 nya bostäder. Det är den högsta siffran sedan miljonprogrammets år. Under de närmaste åren framöver har vi ett årligt behov av att igångsätta byggandet av ungefär 50 000 nya bostäder. Vi måste ha ett omfattande bostadsbyggande för att möta den stora efterfrågan på bostäder. Bara tre av landets 284 kommuner redovisar i dag överskott på bostäder. För sex år sedan hade vi 40 000 tomma lägenheter. Inte därför att folk inte behövde bostäder utan därför att folk inte hade råd att efterfråga bostad. I dag är såväl landets som privatpersonernas ekonomi bättre. Då har de tomma lägenheterna ersatts med stor efterfrågan och brist. De höga byggkostnaderna, som främst är en följd av överhettningen på byggområdet, kan hota en hög nyproduktion av bostäder. Åtgärder har därför vidtagits för att dämpa överhettningen. I syfte att prioritera nyproduktionen av bostäder har övriga delar av byggmarknaden fått stå tillbaka. Byggande för näringsliv och samhälle har begränsats över hela landet. Särskilt kraftig är begränsningen i Storstockholmsområdet. Där har näringslivsbyggande och samhällsbyggande för 30 miljarder skjutits på framtiden. I området har också en tillfällig investeringsavgift på annat byggande än bostäder beslutats av riksdagen och införts. I syfte att öka tillgången på byggmaterial har beslut fattats om att byggmaterial godkänt i annat nordiskt land utan nytt godkännande skall kunna användas också i Sverige. För att begränsa ombyggnadsverksamheten har särskilda länsramar lagts ut och den garanterade räntan höjts. Utöver de reglerande åtgärderna har överenskommelser träffats med byggentreprenörerna och de stora byggherrarna om åtgärder i syfte att säkerställa kapacitet för bostadsbyggandet till kostnader som länsbostadsnämnderna kan acceptera. Överläggningar har förts över hela landet mellan länsbostadsnämnder, entreprenörer och byggherrar för att lägga fast dessa förutsättningar. De resultat av dessa diskussioner som redovisats är positiva. De bör på ett påtagligt sätt kunna medverka till att dämpa kostnadsutvecklingen i nyproduktionen. År 1988 ökade kostnaderna för bostadsbyggandet med 15 9o samtidigt som inflationen i övrigt ökade med 6 90. Byggkostnaderna steg alltså två och en halv gånger snabbare än inflationen i övrigt. Under de första åtta månaderna i år har kostnaderna för nyproduktionen av flerfamiljshus stigit lika mycket som inflationen i övrigt, dvs. med 5 70. Om denna utveckling håller i sig året ut har kostnadsutvecklingen för nyproduktionen av flerfamiljshus dämpats kraftig. För småhusen stiger byggkostnaderna fortfarande snabbare än inflationen i övrigt. En särskild översyn av finansieringssystemet på bostadsområdet har genomförts. Resultatet av översynen är föremål för remissbehandling. Det är regeringens avsikt att i ett sammanhang bedöma kostnaderna i boendet som ett resultat av skatteutredningarnas arbete och förslaget till nytt finansieringssystem. Förslag till riksdagen kommer att läggas fram under våren. Herr talman! Investerandet och byggandet är bland det mest långsiktiga vi gör i samhället. Husens inre och yttre är av avgörande betydelse för socialt liv, för hälsa och för hur de boende utvecklas som människor. Det är därför naturligt att kvalitetskraven i boendet skall ställas högt. Om detta är också de allra flesta helt ense. Ändå kan vi nästan dagligen ta del:av reportagen om brister i just kvaliteten i det som byggs. Det handlar om skador, om fukt och mögel. Det handlar om hälsovådlighet i samband med användning av olika byggmaterial. Det handlar om brister i byggmetoder, om tekniska brister, om nya och oprövade material. Ungefär 2 miljoner människor i vårt land har allergiska besvär eller annan form av överkänslighet. Brister i inomhusmiljön är enligt vad experter i allergiutredningen redovisar en förklaring till att allt fler drabbas av allergi och annan överkänslighet. Vi tillbringar 85-90 26 av vårt liv inomhus, och 75 Io av den tiden vistas vi i våra bostäder. Det är naturligtvis helt oacceptabelt att nästan nya bostadsområden måste totalsaneras för att bli beboeliga. Jag tycker det är fullständigt orimligt att skattebetalare och hyresgäster kort efter det att ett hus finansierats med stora subventioner på nytt skall behöva gå in och ta kostnader för återställandet av missar i fråga om byggmaterial och byggmetoder. Samtidigt slipper de som bär ansvaret för produkten — byggaren, ibland byggherren och materialtillverkaren — undan sitt ansvar. Så kan vi inte ha det. Den särskilda arbetsgruppen för sjukahus-frågor har fått i uppdrag att med förtur ta fram förslag som lägger ansvaret för produkten, bygget, på dem som producerar — ansvarsbestämmelser som gör att de som har ansvaret för material och bygge får ta konsekvenserna av misstag i produktionen och stå för kostnaderna för sanering av dåliga inomhusmiljöer. Jag väntar arbetsgruppens förslag under hösten. Min utgångspunkt är att ett ökat ansvar skall följas av ett större intresse för kunskap om de metoder man använder. I dag provar man ut byggmaterial och byggmetoder direkt i produktionen. Man genomför alltså försök i full skala med de boende som ett slags försökskaniner. Så kan man naturligtvis göra så länge man inte behöver ta det fulla ansvaret för den produkt man lämnar ifrån sig. Går det bra har man vunnit erfarenhet. Då kan man fortsätta använda metoden. Går det dåligt och felen uppdagas sedan de två första garantiåren gått, är det någon annan som får ta ansvaret för felen. Denna försöksverksamhet leder alltför ofta till mänskligt lidande och dyrköpta erfarenheter. Men naturligtvis är det ett billigt sätt för näringen att prova ut material och byggmetoder. Skulle de som bedriver försöksverksamheten tvingas stå för kostnaderna är jag övertygad om att viljan att veta mer innan man påbörjar försöken skulle växa kraftigt. Den totala byggverksamheten — investeringar och underhåll — omfattar årligen ca 150 miljarder kronor. Därav svarar bostadssektorn för ungefär 70 miljarder om året. Byggnader och anläggningar utgör vår största samlade tillgång. De värderas till mellan 1 000 och 1 500 miljarder kronor. Inom den väldiga sektor som byggindustrin representerar satsar man enligt senast tillgänglig statistik 0,06 26 av omsättningen på forskning och utveckling. Detta sagt i medvetenheten om att det naturligtvis finns variationer mellan olika delar av byggsektorn. Om man ser till hela tillverkningsindustrin är forsk ningsoch utvecklingsandelen över 2 96, för elektroindustrin är den nästan 7 Jo och för läkemedelsindustrin är den en bra bit över 12 90. De här siffrorna talar sitt eget mycket tydliga språk. Byggindustrin satsar betydligt mindre än övrig industri på forskning och utveckling och ändå påverkas vi människor dagligen av dess produkter. Jag är övertygad om att ett skärpt ansvarstagande för de produkter man lämnar ifrån sig ökar också byggindustrins vilja att veta mer om det man använder, och därmed stiger också med nödvändighet satsningen på forskning och utveckling. Man skall alltid vara försiktig med att dra paralleller men låt mig ändå göra ett tankeexperiment. Jag nämnde tidigare att läkemedelsindustrin satsar över 12 90 av sin omsättning på forskning och utveckling. Den gör naturligtvis det därför att den vet att om den släpper ut produkter som är otillräckligt prövade kan den drabbas av väldiga skadeståndsbelopp. Därför satsar man kraftigt på tester och analyser för att förebygga skador och problem. Läkemedel använder vi förhoppningsvis vid enstaka tillfällen. Men bor gör vi varje dag året runt. Därför måste vi naturligtvis kunna ställa krav på att också byggmaterial och byggmetoder är tillräckligt utprovade innan de i stor utsträckning börjar användas i kommersiell drift. Det är nödvändigt att vi skaffar oss mer av kunskap och vetande innan vi börjar använda material och byggprocesser. Vi behöver en ordentlig produktinformation om byggmaterialet, en produktinformation som skall bygga på noggrann prövning av materialet. Det handlar om en redovisning av befintliga beståndsdelar och egenskaper samt en redovisning av produktens innehåll. Men det är också fråga om en redovisning av de egenskaper produkten har och vilka åtgärder som krävs för att inte dessa egenskaper skall leda till problem i inomhusmiljön. Jag räknar med att vi senare i år skall kunna ta fram förslag också på detta område. Herr talman! Målet för den svenska bostadspolitiken är att ge alla möjlighet till en bra bostad. Det är utmaningen i bostadspolitiken. Det är det som gör bostadsfrågan till en ständig aktualitet och som i dag gör det sociala målet för bostadspolitiken lika levande och viktigt som när det först formulerades.

Herr talman! Bostadsministern redovisade det antal bostäder som man börjat bygga — och det talet var glädjande högt. Det är bra att bostadsbyggandet nu har kommit i gång även om det har kommit i gång alldeles för sent. Det var också glädjande att notera att bostadsministern är oroad över den starka kostnadsutveckling som finns när det gäller boendet. Det har vidtagits en rad åtgärder. Vi har från centerns sida ställt upp bakom dessa utom när det gäller att begränsa ombyggnader. Det är viktigt att det finns en stabilitet i bostadspolitiken och att man försöker att få i gång ombyggnadsverksamheten på nytt när man längre fram i tiden ser en avmattning av nyproduktionen. Jag frågar mig om de åtgärder som vidtagits när det gäller kostnaderna är tillräckliga. Jag upprepar mina frågor: Om nu bostadsministern med all rätt är så oroad över kostnadsutvecklingen, hur går då detta ihop med förslaget om byggmoms? Hur skall vi klara kostnadsstegringar? Hur skall vi klara en fortsatt hög bostadsproduktion? Hur skall vi få bukt med de stigande värdena på äldre hus? Bostadsministern gjorde en intressant jämförelse mellan hur mycket byggkostnaderna har stigit i förhållande till inflationen. Det är alldeles riktigt att göra en sådan jämförelse. Han ville visa att kostnadsutvecklingen nu är betydligt mer balanserad i jämförelse med inflationsutvecklingen och att den tidigare låg mycket högre. Det är också bra. Det finns alltså förutsättningar för bostadsministern att få fler gräddtårtor från HSB, men jag har noterat att han fortfarande inte fått mer än två. Han skall få en för varje månad som byggkostnaderna inte stiger mer än inflationen. Vi är nu i oktober, och han har hittills i år fått två. Jag noterar vidare att bostadsministern ägnar en stor del av sitt anförande åt kvalitetsaspekterna i boende och boendemiljö. Jag kan nu räkna bostadsministern till anhängarna av denna fråga. Vi i centern har drivit den länge. Vi har både i bostadsutskottet och i riksdagen fått majoritet för att man skall ta fram en undersökning, som nu är gjord. Vi är på väg att få en bättring. Jag hoppas att utredningen ger positiva resultat i detta avseende. Slutligen: Det är bra, bostadsministern, att ta de sociala målen som en utpmaning, men det gäller att ta i för att klara målen.

Herr talman! Bostadsministern höll ett väl artikulerat anförande om förträffligheten i den egna politiken. Något annat var väl inte att vänta. Jag kan instämma i att det är bra att bostadsbyggandet nu skjutit fart och att byggkostnaderna dämpas samt att intresset för sjuka hus-frågorna har resulterat i åtgärder. Utskottet har ju, som Agne Hansson påpekade, drivit fram det här genom sina förslag, som riksdagen sedan har antagit. Det var som sagt inte mer än väntat att det skulle följas upp i regeringens arbete. Däremot måste jag tyvärr konstatera att bostadsministern sorgfälligt undvek att på något sätt debattera de frågor som jag tror för väldigt många är aktuella och brännande inför förändringarna. Det finns faktiskt ett väldigt bra tillfälle för bostadsministern att just i dag ge till känna hur bostadsministern ser på dessa frågor. Det blir verkligen omvälvande förändringar för många boende. Mycket kraftiga förändringar kommer att ske. Det finns åtskilliga som är oroade. Jag har framför mig ett remissyttrande från HSB, där man uttalar en stor oro: ”Det föreslagna reformpaketet” — det gäller såväl Birgerssonska förslaget som skatteutredningarnas — ”avses till ca en tredjedel finansieras genom skattehöjningar och besparingsåtgärder inom bostadssektorn. HSB bedömer att en mycket stor del av dessa åtgärder särskilt kommer att drabba pågående och planerad nyproduktion och ombyggnad.” Detta är just vad jag också befarar. Den höga ambitionen är ju att hålla bostadsbyggandet uppe, men det kommer att drabbas särskilt hårt om förslaget genomförs. Det går inte ihop. Slutligen vill jag bara deklarera att också vi avvisar byggmomsen. Det kan inte vara rimligt att en byggmoms införs som man sedan får bidrag till. Det kallas för rundgång, och det vill vi inte ha.

Det är också därför som riksdagens beslut innebar en tillfällig begränsning. Agne Hansson, Bertil Danielsson och Jan Strömdahl har frågat om sådant hör till skatteutredningarnas arbete och Bengt Owe Birgerssons arbete och de förslag som följer av detta, När det gäller skatteutredningarnas förslag är remissbehandlingen nyligen avslutad. Bengt Owe Birgerssons utredning är fortfarande föremål för remissbehandling. Jag har den respekten för remissinstanserna att de skall få komma med sina synpunkter. Dessa synpunkter skall ingå som en väsentlig del när regeringen har att göra avvägningar innan den går till riksdagen med sina förslag. Denna avvägning innebär att vi nu får möjlighet att väga samman skatteutredningarnas synpunkter och de remissynpunkter som kommer in på dessa med Birgerssons förslag till ett nytt finansieringssystem och de synpunkter som kommer in på detta. Därmed kan man se hur det totalt sett kommer att påverka våra boendekostnader. Detta — det sade jag i min inledning — skall vi återkomma till riksdagen med under våren. Sedan var Agne Hansson inne på byggkostnaderna. Det är riktigt att jag sedan Vår Bostad började dela ut tårtor i april/maj fått två sådana. Om Agne Hansson även i fortsättningen är beredd att stödja de socialdemokratiska initiativen och förslagen för att komma åt byggkostnadsutvecklingen, skall jag gärna bjuda in Agne Hansson att bli delaktig i tårtkalaset vid nästa tillfälle. Sedan till Jan Strömdahl: Hela mitt anförande var egentligen svar på de frågor som Jan Strömdahl ställde om bostadsbyggandets ökning och om huruvida övrigt byggande därmed får stå tillbaka. Jag redovisade hur övrigt byggande får stå tillbaka för bostadsbyggandets framväxt. Jag redovisade de höga tal som vi har när det gäller igångsättningen av bostadsbyggande. Beslutet om investeringsavgiften, som ju riksdagen fattade i slutet av våren, har varit i kraft under några månader. Ingen kan väl i dag säga vilken effekt denna avgift har kommit att få. Den är en del av de totala åtgärderna för att åstadkomma en åtstramning. Jag sade när det gäller Stockholmsområdet att de åtstramningsåtgärder som sattes in inneburit att investeringar för ungefär 30 miljarder senarelagts eller skjutits på framtiden. Sedan kom Jan Strömdahl tillbaka med sin fråga om bostadsförmedlande. Jag har låtit göra en genomgång av hur bostadsförmedlandet ser ut i landets olika kommuner. Den genomgången har jag i dagarna fått redovisad, och den pekar mot att knappt hälften av landets kommuner har bostadsförmedling. Jag har därför vid regeringens sammanträde i dag föreslagit regeringen, och regeringen har fattat beslut om det, att ge ett uppdrag till boverket att nu fråga de kommuner som inte har bostadsförmedling varför man inte har det och hur man fördelar bostäderna i dessa kommuner i dag. Sedan finns det enligt tidigare riksdagsbeslut en möjlighet för regeringen att, med stöd av lagen, om så krävs för bostadsförsörjningens främjande förelägga kommuner att inrätta bostadsförmedling. Men det måste göras så att säga kommun för kommun. Innan man gör några ställningstaganden måste man naturligtvis veta hur det fungerar i dag och vilka åtgärder kommunerna kommer att vidta för att förbättra dagens situation. Jag kan alltså konstatera att vi inte har behövt särskilt lång tid för ytterligare överväganden. Resultatet när det gäller det som jag sade i mitt anförande i Kalmar är alltså det uppdrag som i dag har lämnats och som kommer att resultera i att vi får ett underlag för ställningstaganden beträffande en stor del av de aktuella kommunerna redan detta år. Resten kommer under den första månaden nästa år.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för det besked jag fick när det gäller stabiliteten i bostadspolitiken. Det var vad jag var ute efter när jag antydde ombyggnadsverksamheten. Det gäller ju att tänka långsiktigt här. Det är också en väldigt viktig faktor när det gäller att hålla priserna nere och att hålla kostnadsutvecklingen på en rimlig nivå. Jag är tacksam för inbjudan till tårtkalaset. Om vi kan bli överens i byggmomsfrågan, är jag övertygad om att det finns en risk för att vi får äta mycket tårta tillsammans. Det är inte alltid så nyttigt. Men jag tar den risken ändå, eftersom jag tror att det här skulle vara väldigt bra för bostadsmarknaden framöver. Sedan vill jag återknyta till de frågor som jag ställde och till det som diskuteras i förhållande till skatteomläggningen. Jag har i och för sig respekt för att bostadsministern inte kan ge besked om detaljer här. Men jag tycker ändå att det kan finnas anledning att uttala oro. Det gör jag i egenskap av bostadspolitiker, och jag har ju hävdat detta under lång tid. Finns det någon rimlig möjlighet att klara en rättvis fördelningsprofil om en så tung finansieringsbörda läggs på bostadssektorn i stort — det handlar ju om hur en tredjedel av hela skattereformen skall finansieras? Det är i det läget som jag är rädd för den utmaning när det gäller de sociala målen i bostadspolitiken som bostadsministern var inne på. Jag tror alltså att det då blir väldigt svårt att klara utmaningarna och de uppsatta målen. Sedan två saker till. För det första gäller det taxeringsvärdena. För det andra gäller det behovet av att se över reglerna för hur bostadsbeskattningen skall byggas upp i framtiden. Jag fick inget svar på mina frågor. Men jag tror att det vore bra om vi kunde komma framåt här. Det är ju en viktig bit som nu är under omprövning. För det tredje vill jag återkomma till detta med de sjuka husen och till åtgärderna i det avseendet. Jag tycker att bostadsminis tern, trots att mycket av det han sade var bra, ändå hade en tendens att skjuta över väldigt mycket av skulden på byggindustrin och producenterna. Dessa har ett stort ansvar även när det gäller satsningen på forskning. Vi i centern har krävt ökade resurser för satsningar på forskningen. Men vi har inte fått med oss socialdemokraterna. Är bostadsministern också där beredd att svara för mer av forskningsresurser gentemot byggindustrin?
Herr talman! Man brukar säga att den som tiger den samtycker. Nu vet jag inte huruvida bostadsministern samtycker eller ej till Birgerssons förslag eller till det som jag framförde i mitt anförande. Det är fortfarande oklart vad bostadsministern egentligen avser och tycker i dessa frågor. Det vore mig främmande att avkräva bostadsministern en fullständig deklaration beträffande ett kommande förslag i en proposition. Men jag hade nog ändå förväntat mig några synpunkter från hans sida på förhållningssättet när det gäller den här typen av omvälvande förslag. Kan enskilda människor lita på att staten står för tidigare uttalanden? Skall ingångna avtal kunna upphävas så snabbt? Är det exempelvis rimligt att så mycket som en tredjedel av skattenotan, som är på 19 miljarder, skall bekostas av de boende? Det hade inte skadat med åtminstone en antydan om viljeinriktningen i det sammanhanget. Men jag får väl nöja mig med att besked här uteblir. Från vår sida är i varje fall härmed klart uttalat vad vi anser. Jag tror att det är bra, för då har bostadsministern i alla fall fått det beskedet inför de ytterligare övervägandena.

Herr talman! Vi återkommer till det som nu sagts i denna omgång om finansieringen av skatteutredningarnas förslag. Det har här talats om att en tredjedel av kostnaderna skall läggas på bostäderna, och man har ondgjort sig över detta. Ja, det är utredningarnas förslag. Dessa är nu remissbehand lade. Birgerssons förslag tillkommer och är nu föremål för remissbehandling. Sedan har såväl ni på oppositionssidan som regeringen möjlighet att göra en total sammanvägning. Då får man naturligtvis bedöma vad bostadsmarknaden tål beträffande det ökade konsumtionsutrymme som skattereformen rimligen skall ge svenska folket. Sådana avvägningar låter jag för min del anstå tills jag har hela underlaget. Det är vad jag menade när jag sade att jag har respekt för remissinstanserna och deras synpunkter. Således vill jag att deras synpunkter skall ha kommit in innan jag sätter mig ned och medverkar till den här avvägningen. När det gäller taxeringsvärdena och genomslaget av dessa har regeringen vid flera tillfällen sagt att det är rimligt att åstadkomma begränsningar, och det har finansministern vid flera tillfällen meddelat å regeringens vägnar. Sedan tyckte Agne Hansson att jag hade en tendens att lägga skulden på byggmarknadens intressenter i fråga om de fel och brister som uppkommer. Vad jag menar är att de som producerar någonting så viktigt som en bostad, de som producerar materialet för denna, också har att ta ett ansvar för den färdiga produkten. De har att ta ett ansvar för att det blir en bra inomhusmiljö. Det är för att lägga fast detta ansvar som jag har bett den grupp som arbetar med ”sjuka” hus att undersöka hur detta kan ske och hur de som producerar skall kunna knytas till detta ansvar. Jag är övertygad om att det därur kommer att växa fram ett ökat intresse för en kraftigare satsning på forskning och utveckling. Det måste vara en viktig uppgift för branschen som sådan, att man av det som kommer in i form av intäkter på det som produceras måste vara beredd att sätta av en väsentlig del för forskning och utveckling, så att människor kan leva och bo i trygghet i sina hus. Vi kommer från socialdemokratins sida att på allt sätt driva denna fråga, som vi menar är viktig. Människor har rätt att känna den tryggheten. Det måste bli en bra situation i inomhusmiljön, där alla vi människor i detta land vistas så lång tid. Nej, Jan Strömdahl, jag har inte hindrat någon att lägga fram förslag när det gäller fastighetsskatten. Birgersson kunde ta upp de frågor som han ansåg möjliga att behandla inom ramen för sitt utredningsarbete. Jag vill dock understryka att han har haft utomordentligt kort tid på sig, som Agne Hansson också sade. Att säga att han också skulle ha hunnit klara av den stora uppgift som det är att ändra grundvalen för fastighetsbeskattningen vore kanske att begära för mycket. Jag delar Jan Strömdahls uppfattning att en av de viktigaste uppgifterna för kommuner som har en fungerande bostadsförmedling är att se till att denna förmedling har bostäder att förmedla — annars kan den aldrig bli ett verksamt instrument i bostadspolitiken. Därför tycker jag att fler kommuner än i dag borde använda sig av bostadsanvisningslagen, för att också få möjlighet att via förmedlingen fördela bostäder inom de privata fastighetsägarnas bestånd. Om jag minns rätt, är det 18 kommuner som hittills har använt bostadsförmedlingslagen, och det är ytterligare 40-50 som har överläggningar med de privata fastighetsägarna om att få del av deras bostäder till bostadsförmedlingen. Jag hoppas att fler kommuner nu börjar använda denna lag. Denna lag som riksdagen har stiftat är just till för att bostadsförmedlingarna skall få fler lägenheter att förmedla. Vi återkommer så snart lagrådsbehandlingen är avklarad till riksdagen med förslag som innebär att man skall kunna göra ingripanden på ett lättare och bättre sätt ute i kommunerna, främst mot den smygkontorisering som många, framför allt i storstadsområdena, har ägnat sig åt. Där finns det också en hel del lägenheter som kan överföras till bostadsförmedlingarna.

Fru talman! Allvarligt oroade över flykten från läraryrket och över de tomma utbildningsplatserna i lärarutbildningen föreslog vi moderater i januari en parlamentarisk arbetsgrupp. Vi ansåg då som nu att det är nödvändigt att diskutera innehållet i skolans verksamhet. Inte minst de kraftiga reaktionerna på regeringens besparingsförslag när det gäller skolan var tecken på att det finns djupgående fel. Skolministern sade att den moderata inriktningen på kunskaper och färdigheter är grund och snäv. Flykten från läraryrket har fortsatt. Rapporterna om dåliga kunskaper, om slitna lokaler och om våld och oro i skolan är många. Det är fortfarande stora problem med obesatta platser i lärarutbildningen. Vi föreslog en oberoende skolkommission. Skolministern sade att vi moderater svartmålar. Själv ägnade sig skolministern åt skönmålning och talade om yttre ting. Tidningsrubriker må ibland vara överdrivna och ge en bild som är lösryckt ur sitt sammanhang: Bomben i skolan. Det ligger en bomb och tickar i skolan Byråkratin kostar alltmer i skolan Även om detta är överdrivet måste man allvarligt och uppriktigt fråga sig: Är detta tecken på en skola i harmoni? Visst är mycket fint i den svenska skolan. När jag besöker min egen skola, Vialundsskolan i Kumla, blir jag glad över mycket. Men även där möter jag lärare som tröttnat. Alltför ofta möter jag problem. Alltför ofta möter jag lärare som förtvivlar över att ingen vill diskutera det verkligt viktiga för skolan, lärare och föräldrar som kräver handling från politikerna och inte bara vackra ord. I dessa dagar är tidningarna fulla av lärares och elevers protester. Man kan ha olika synpunkter på demonstrationer, och jag vill inte göra något inhopp i avtalsförhandlingarna. Men jag vet att det finns hos många i skolan en uppdämd irritation och vrede som nu strömmar ut. Detta måste tas på allvar. Egentligen är det inte konstigt — när skolan skall ombesörja allt mer blir ingenting riktigt ordentligt. Skolans personal går omkring med känslor av otillräcklighet därför att kraven på skolan är så många, så skiftande och så oförenliga. Skolans traditionella och viktigaste uppgift — att ge kunskaper och färdigheter — trängs undan och får allt mindre tid. Annat än undervisning får breda ut sig. Skolan som kärnan i förmedling av kunskaper och färdigheter, det som ger hela grunden för vår kultur och vårt samhälle, är inte längre lika självklar som förr. Skolan håller på att abdikera från sin roll som kunskapsförmedlare. Det är då inte särskilt egendomligt att också lärarnas yrkesroll faller i respekt och status. Det är dags att konstatera att skolan inte klarar allt — skolarbetet måste inriktas på det centrala! Att lärarna i dag visar en så kraftig reaktion tyder på att droppen till sist har urholkat stenen. Att ungdomar inte söker sig till läraryrket hänger naturligtvis samman med att de hör att yrket har låg status men också med att de själva har erfarenhet av skolan som arbetsplats och arbetsmiljö. I våras utlovade skolministern en analys av konsekvenserna av ett ändrat huvudmannaskap, den s.k. kommunaliseringen av lärartjänsterna. Den analysen har vi inte sett. Däremot har vi sett förslag om kommunalisering, dvs. inte på riksdagens bord utan i avtalsförhandlingarna. Vilka är motiven till detta? Skall inte vi i riksdagen besluta om sådant? Vilka är skolministerns motiv? Vilka är regeringens motiv? Är det att vältra över kostnader på kommunerna? Vad vill regeringen med skolan och lärarna? Det är viktigt att vi alla får det klart för oss. Skolministern är inte närvarande i kammaren, men kanske statsrådet Göransson kommer att svara på den frågan. Man måste över huvud taget fråga sig vilka visioner regeringen har för skolan? Har regeringen och vår skolminister några visioner alls? Vår svenska skolas grundproblem beror på att skolpolitiken inte sätter kunskaper och färdigheter i centrum och inte tar tillräcklig hänsyn till att eleverna är olika och har olika anlag och förutsättningar. Enhetlighet och uniformitet sätts före den enskilde eleven. Detta drabbar alla elever men främst dem som behöver särskilt stöd och inte får det hemma. En likvärdig skola betyder att skolan faktiskt inte kan se likadan ut för alla. Barn är olika och har lika rätt att få utbildning efter sina egna anlag och förutsättningar. Vi har världens mest påkostade skolsystem men pengarna används inte rätt. Byråkrati, administration och kringaktiviteter får sluka resurser. Skolan har fått ta på sig massor av uppgifter som skjutit skolans huvuduppgift åt sidan. Krav på att skolan skall ta upp än det ena än det andra ställs ständigt. Detta vill inte regeringen göra någonting Därför fortsätter problemen, och därför har vi fått lärarkrisen. I våra visioner för en bättre skola finns: - Klara mål som sätter kunskaper och färdigheter i centrum, tydliga mål som gör att skolans huvuduppgift också blir tydlig och möjlig att genomföra. Betyg som redovisar kunskaper och färdigheter i relation till läroplanens krav. Våra visioner om betygen stämmer överens med betydande opinioner i Sverige, inte minst inom Hem och Skola. Det är inte en expertgrupp för att analysera betygens betydelse vi behöver utan beslut om ett bättre betygssystem. — Ett avreglerat statsbidragssystem som följer elevens val av skola. Det ger frihet för elever och föräldrar att välja skola. — Mindre krångel och färre regler. Varje skola måste få organisera och genomföra undervisningen på det sätt som bäst leder till att alla elever får goda kunskaper och färdigheter. Det är ute på skolorna man har kompetensen och de bästa förutsättningarna att bestämma detta. Med tydliga mål och ett bra betygssystem kan vi lämna större frihet och ansvar åt varje skola. — Ökade möjligheter att välja inriktning och studiekurs. Detta är särskilt viktigt för eleverna på högstadiet. Deras möjligheter att lyckas väl ökar om de kan välja efter anlag och intresse. — En bättre lärarutbildning som har förutsättningar att göra lärarna kunniga, trygga och engagerade i sin lärarroll. I vår vision spelar kunskaper och färdigheter huvudrollen i skolan. Skolan skall vara skola. Skolans problem handlar om att man inte tillräckligt tydligt slagit fast detta. I ett samhälle där man anser att utbildning, kunskaper och färdigheter är något viktigt — en huvuduppgift för skolan — säkerställer man tillgången på bra lärare, goda läroböcker, bra lokaler, bibliotek och en bra arbetsmiljö för elever och lärare. Fru talman! Jag beklagar att skolministern inte är här för att redogöra för sin vision. Jag vill fråga statsrådet Göransson: Vilken vision har regeringen för vår skola?

Fru talman! Jag skall börja med att säga några ord om radiooch TV-frågor, men eftersom det mest handlar om utbildningsradion tycker jag att det hör hemma i det här avsnittet av debatten. Även socialdemokraterna har ju numera insett att det inte är vare sig praktiskt eller juridiskt möjligt att upprätthålla reklamförbudet i satellit-TV sändningar som riktar sig mot svensk publik. Man är också på det klara med att om vi inte tillåter reklam i svensk TV, så hamnar dessa reklamintäkter någon annanstans. Från centerns sida har vi mycket tidigt redovisat att vi anser att dessa reklamintäkter bör komma Sveriges Radio och TV-koncernen till godo. Om man tillåter reklam i en av de nuvarande svenska TV-kanalerna, får vi också resurser för att höja kvaliteten på radiooch TV-programmen men också för att fullfölja satsningarna på t.ex. lokalradion, där mycket återstår att göra, liksom för en regionalisering av utbildningsradion. Utbildningsradion kommer, i det utbildningssamhälle som vi redan befinner oss i, under 90-talet att spela en mycket stor roll som folkbildare, som distansundervisare, t.ex. i lärarfortbildningen, och i annan personalutbildning. Därför tycker vi i centerpartiet att det bästa vore att man ser till att dessa resurser hamnar i Sveriges Radio-koncernen och kommer dessa angelägna utbildningsändamål till godo. Vi har, som det har sagts här, under den senaste tiden haft en ganska intensiv debatt om skolan. Det som den uppmärksamme lyssnaren har kunnat notera är att allt fler tydligen har kommit till samma uppfattning. Det har redovisats av Göran Persson, moderata samlingspartiet har uttryckt samma sak, och i folkpartiets program om skolan, som vi kunde läsa i somras, har det också redovisats. Och i dag har detta framförts från Kommunförbundets sida på den skolriksdag som avhålls ute i Älvsjö. Alla säger att problemen i skolan inte beror på att skolan har för litet pengar utan på att pengarna används på fel sätt. Pengar finns det nu tydligen gott om. Jag försäkrar att de närmare 900 kommunalpolitiker och skolmänniskor som var samlade i Älvsjö inte hade upplevt riktigt samma sak. De hade faktiskt inte intryck av att det finns gott om pengar ute i skolan. Det påstås att Sverige har världens dyraste skola, men att resultaten inte blir särskilt bra. Alltså används pengarna på fel sätt av dem som är verksamma i skolan. Då kan man undra varför de som anser att pengarna skall användas på ett annat sätt inte någon gång kan vara litet mer konkreta och tala om hur pengarna skall användas. Visst går det att göra skolan billigare genom att lägga ned små skolor i glesbygden, genom att slå ihop små klasser till större, genom att låta barnen gå några kilometer extra till skolbussen, genom att sänka standarden på skolmåltiderna ytterligare och genom att låta barnen ha de slitna skolböckerna ytterligare några år. Det är ju på det sättet besparingarna har gått till under de senaste åren. Lägger man därtill en undermålig arbetsmiljö, på grund av ett bristande lokalunderhåll, är bilden ganska fullständig. Detta är resultatet av regeringens besparingspolitik, som regeringen har lyckats genomföra i första hand med stöd av moderaterna och delvis med stöd av folkpartiet. I det läget kommer moderaterna av alla och ropar på en kriskommission för skolan. Man kan då fråga om det skulle bli mer pengar om de i och för sig otillräckliga resurserna för allt annat än undervisning, dvs. lokaler, skolmåltider, skolskjutsar, m.m., lades ihop med de resurser som i dag anvisas för lärare och skolledning. Jag förutsätter nämligen att man räknar med att minst lika mycket som i dag finns för lärarlöner och skolledarlöner också skulle användas till det i fortsättningen. Alla talar ju dessutom om behovet av att höja lärarnas löner och av att satsa stora pengar på fortbildning. Då tycker jag att alla som nu för detta resonemang om att pengarna i skolan räcker till bara de används på rätt sätt måste vara litet mer konkreta när det gäller vad de menar. Det räcker inte att tala om administration och byråkrati. Jag är ganska övertygad om att t.ex. Ann-Cathrine Haglund inte har en aning om hur mycket denna administration och byråkrati i skolan kostar i förhållande till det totala anslaget till skolverksamheten. I kompletteringspropositionen, som lades fram i våras, meddelade skolministern riksdagen att han tänkte göra en analys av vad som skulle hända om de nuvarande statligt reglerade tjänsterna i skolan överfördes till kommunalt reglerade tjänster. Vi från centern sade att vi inte motsätter oss en sådan analys. Vi sade att en sådan analys kunde göras för att man skulle se vad en sådan leder till. Men vi ställde vissa bestämda villkor. Nu när denna fråga dessutom har lyfts in i avtalsrörelsen tycker jag, om vi skall diskutera denna fråga seriöst, att det finns anledning att ytterligare markera att alla förutsättningar måste klargöras på ett tydligt sätt. Därför finns det nu anledning för oss i centern att säga, i förhållande till det vi redovisade i samband med kompletteringspropositionen i våras, att frågan om lärartjänsternas reglering skall lyftas ut ur avtalsförhandlingarna. Det är, vilket redan har sagts här tidigare, en politisk fråga som riksdagen skall fatta beslut om. Därför säger vi i centern: Redovisa resultatet av denna förutskickade analys för riksdagen! Genomför dessutom ett formellt samråd med personalorganisationerna! Detta är nämligen ingenting som man förhandlar om. Däremot samråder man med personalorganisationerna om man har för avsikt att föreslå riksdagen en förändring. Dessutom säger vi i centern: Redovisa öppet resultatet av de förhandlingar som rimligen måste ha förts med Svenska kommunförbundet om detta övertagande av lärartjänsterna för riksdagen, och naturligtvis även för allmänheten, för svenska folket. Om regeringen förhandlar om relativt frikostiga lönehöjningar för lärarna, även om de enligt lärarorganisationerna är otillräckliga, och i samma ögonblick säger att den har för avsikt att sedan föra över lärartjänsterna till kommunalt reglerade lärartjänster och därmed få ett kommunalt avtal, är det ju rimligt att Kommunförbundet har haft åsikter om hur denna överföring skall gå till och hur de ökade kostnaderna skall finansieras. Det tycker jag att riksdagen bör få en redovisning av. Vi i centerpartiet kräver också att regeringen lägger fram ett förslag om förenklade specialdestinerade statsbidrag till skolan. Under dessa förutsätt ningar är vi i centern för vår del beredda att förutsättningslöst pröva frågan om ett förändrat huvudmannaskap för skolans personal.
Fru talman! Jag tror inte att Larz Johansson heller kan ange en exakt siffra för hur mycket administrationen och byråkratin i den svenska skolan kostar. Men om Larz Johansson har följt skoldebatten står det helt klart att de allra flesta har insett att det kolossala regelverket, byråkratin och administrationen på alla nivåer kostar väldigt mycket pengar och att de allra flesta, t.o.m. vår skolminister, vill minska byråkratin och administrationskostnaderna. Problemet är bara att man från regeringens sida inte förmår att verkligen avreglera och införa ett förenklat statsbidragssystem. Jag kan nämna en kommun i mitt eget län, Karlskoga kommun, där man har gjort en undersökning i vilken det sägs att administrationskostnaderna i grundskolan har ökat med över 20 Ze per elev. Antalet elever har minskat med 26 20, men kostnaderna har minskat med bara 21 96. Och det är kostnaderna för byråkrati och administration som ökar. Jag tror att de flesta som diskuterar skolan är överens om färdriktningen. Problemet är att de flesta inte vill genomföra en verklig avreglering och en verklig målstyrning. Om man får en målstyrning som innebär att skolans huvuduppgift klart anges, som innebär att skolan har ett bra betygssystem och som innebär att det sker en fristående utvärdering, kan en avreglering ske och den enskilda skolan, personalen och föräldrarna kan forma skolan i enlighet med skolans mål.
Fru talman! Det är kanske inte så konstigt om kostnadsreduktionen inte följer elevminskningen. Om den skulle göra det skulle det, Ann-Cathrine Haglund, innebära att små skolenheter måste läggas ned, att små klasser måste slås ihop till större klasser och att färre lärare måste användas. Om det är denna organisation man vill ha går det att minska kostnaderna i takt med elevminskningen. Kostnadsökningarna för skolans administration kan uttryckas på det sätt som Ann-Cathrine Haglund nyss gjorde, och då verkar de dramatiska. Kommunförbundet redovisar att administrationskostnaderna, den lokala skoladministrationen, skolledningen osv., under senare år har ökat med 27 Jo. Det låter väldigt mycket. Men den totala kostnaden för denna administration och denna ”fruktansvärda byråkrati” utgör 3 70 av skolans kostnader enligt Kommunförbundets redovisning. Med tanke på detta blir dimensionerna på dessa kostnader litet annorlunda. Om Ann-Cathrine Haglund skulle lyckas halvera dem, vilket ju innebär en ganska kraftig reduktion, skulle det inte betyda särskilt mycket för det totala kostnadsläget. De utgör totalt 3 76 av de faktiska kostnaderna. Dessutom hade moderaterna ett par gånger under det förra riksmötet möjlighet att rösta för ett mycket kraftigt förenklat statsbidragssystem som föreslogs av centern här i riksdagen. Men moderaterna röstade emot, och därför har vi det nuvarande statsbidragssystemet.
Fru talman! Den beskrivning av administrationskostnader och byråkrati som jag redogjorde för står inte jag själv för, utan den står t.ex. Karlskoga kommun för. Det är helt andra siffror än de som Larz Johansson här har redovisat. Man kan använda vilka siffror som helst, men man måste ju räkna med de totala kostnaderna när man talar om byråkrati och administration. Ett av problemen är också att skolan har så många kringaktiviteter; det är så många andra saker än själva undervisningen som lagts på skolan och som kostar väldigt mycket pengar. Det innebär också stress och svårigheter för alla lärare, som egentligen har valt läraryrket för att undervisa och som är utbildade för att undervisa. Att, som vi föreslår, minska kringaktiviteterna är en metod såväl att stärka skolans undervisande roll, att stärka lärarna och att stärka läraryrket som att minska kostnaderna och lägga pengarna på undervisning.
Fru talman! Om man räknar s.k. kringaktiviteter, t.ex. elevvårdsinsatser, som byråkrati och administration kan man naturligtvis redovisa helt andra kostnader. Men det som jag har återgivit för Ann-Cathrine Haglund är Kommunförbundets redovisning av de samlade kostnaderna ute i kommunerna för administration av skolan. De är 3 90 av den totala skolkostnaden. Hanteringen av det, som man säger, oerhört komplicerade och svåra statsbidragssystemet kostar kommunerna 3 20 av den totala statsbidragsvolymen. Det är alltså inte så fruktansvärt höga tal vi talar om. Jag tycker också att man skall försöka begränsa dem och göra de besparingar man kan. Men man skall inte hysa någon övertro på att man kan lösa alla skolans andra problem med att förändra kostnaderna med en eller annan promille.

Fru talman! Eftersom jag har fått veta av Larz Johansson att han inte har möjlighet att följa hela debatten i kväll vill jag gärna utnyttja ett par minuter av min taletid till att ta upp en speciell fråga som Larz Johansson berörde, nämligen TV-frågan. Jag vill i det sammanhanget bara säga att det ju nu har framlagts en utredning av TV-verksamheten i den mediasituation som vi nu befinner oss i. Den är ute på remiss och kommer att behandlas. Självfallet finns det skiftande uppfattningar kring den. På en punkt vill jag invända mot Larz Johanssons beskrivning. Han skildrade det så, att det inom socialdemokratin finns tvekan och osäkerhet, medan hans eget parti är oerhört enigt och bestämt när det gäller hur man skall hantera det här. Denna eftermiddag har en tidigare industriminister med hemvist i Larz Johanssons parti för Lantbrukarnas Riksförbunds räkning presenterat en linje som är en helt annan än den som centerpartiet företräder, nämligen att etablera en fristående tredje TV-kanal; man börjar med att i dag presentera en satellitsändare för etablering den 1 september nästa år. Det är en TV politik som går helt på tvärs mot den som centerpartiet företräder. — Tillvaron är något komplicerad också i bondeleden.
Fru talman! Det här kanske inte riktigt hör till debatten, men låt mig ändå göra en jämförelse. Anta att ett f.d. statsråd i en socialdemokratisk regering efter det att han lämnat regeringen skulle bli låt oss säga direktör i KF. Kommer denna direktörs ageranden, om de inte överensstämmer med det socialdemokratiska partiets åsikter, då att tas till intäkt för påståenden om att det socialdemokratiska partiet är splittrat? Räcker det inte med att ni har ledamöter i verkställande utskottet — i och för sig verksamma i andra organisationer — som allt som oftast redovisar från partilinjen avvikande åsikter? Vad som egentligen är intressant att diskutera, Bengt Göransson, är följande.

Det krävs ganska betydande resurser och rätt betydande tillskott. Än så länge har det inte synts till någon större vilja från regeringens sida att skjuta till de pengarna.
Fru talman! På den senaste frågan skulle jag vilja svara att jag i varje fall inte har för avsikt att föreslå att utbildningsradion skall finansiera sig med reklamintäkter som den skall söka värva i tävlan med den satellitsändare som inom kort öppnas av Nils Åsling, Lantbrukarnas riksförbund och Föreningsbankernas bank.
Fru talman! Det är en mycket medveten vantolkning som Bengt Göransson nu gör. Vad vi har föreslagit är att en av TV-kanalerna skall tillgodogöra sig reklamintäkterna, att de i sin tur skall tillföras hela Sveriges Radio TV-koncernen och sedan användas för olika ändamål. Det innebär inte att utbildningsradion skall sända reklamprogram utan att utbildningsradion skall få del av de reklamintäkter som hela koncernen skulle kunna tillgodogöra sig. Men Bengt Göransson föredrar tydligen att några andra tillgodogör sig reklamintäkterna och att utbildningsradion och andra delar av Radio TV koncernen får fortsätta att leva på svältkost.

Fru talman! Umeå universitet och högskolan i Luleå är förmodligen de regionalpolitiska åtgärder som varit mest effektiva när det gällt att utveckla en region i vårt land. I våra grannländer — i både Norge och Finland — har man på samma sätt etablerat universitet och forskning i svaga landsändar för att nå en balanserad utveckling. Man vet att ett universitet med dess forskning verkar dynamiskt, som en motor för en region. Det här synsättet präglar också den regionalpolitiska kommitténs betänkande — utbildning är där av strategisk betydelse för att utjämna regionala skillnader. I vårt land har vi successivt byggt upp högskolor för att göra högre utbildning tillgänglig för alla oberoende av bostadsort. Det är mycket bra. Men en högskola utan forskare och forskning riskerar att stagnera och bli en postgymnasial utbildningsanordnare, där utbildningen kan bli av lägre kvalitet än vid universiteten. Det finns ett befruktande samband mellan grundutbildning och forskning, som höjer utbildningens kvalitet. Egentligen är det en rättvisefråga. Våra studenter vid de regionala högskolorna skall självfallet garanteras samma höga kvalitet i utbildningen som studenterna i Stockholm, Göteborg, Lund, Uppsala, Umeå och Linköping. Jag talar alltså för att fasta forskningsresurser skall tillföras de regionala högskolorna. Vid högskolan i Karlstad har den s.k. Värmlandsmodellen för forskning utvecklats. Den innebär att forskare adjungeras till högskolan för att ge forskarutbildning. Det finansieras med gemensamma insatser från kommun, landsting, länsstyrelse, näringsliv och fackliga organisationer. Vi har visat att det finns en stark vilja i länet att utveckla vår högskola, och vi har visat på goda forskningsresultat genom de avhandlingar som lagts fram. Men Värmlandsmodellen har alltför mycket av ad hoc-karaktär och kortsiktigt perspektiv. Det är därför nödvändigt att högskolan får fasta forskningsresurser över den statliga budgeten. Vi värmlänningar — jag tror mig här tala för hela länet — väntar oss det i det förslag som kommer i forskningspropositionen i vår. En stor del av vår högskola är lärarutbildning. Av 190 utbildningsplatser har vi den här höstterminen 60 tomma platser på tidig-lärarlinjen. Det beror bl.a. på att vi här i riksdagen beslutat skärpa antagningskraven. I Karlstad följer vi det beslutet och antar enbart behöriga studenter. Därför står 30 96 av platserna tomma. Att så många saknar behörighet tror jag beror bl.a. på att gymnasieskolan ännu inte kommit i takt med de nya kraven. Många elever har valt fel gymnasielinje från årskurs 9. Säkert har också den negativa debatten om läraryrket medverkat. Budskapet att läraryrket inte är något framtidsyrke är en djupt missvisande mediabild, som medverkar till att vi under mitten av 90-talet kommer att sakna lärare. Redan nu är det svårt att rekrytera vikarier även i icke överhettade områden. För att häva den trenden måste högskolorna och UHÄ bättre marknadsföra utbildningen. Det är riktigt att vi även fortsättningsvis skall ställa höga krav på blivande lärare, men man måste fråga sig om inte elever från humanistisk och ekonomisk linje skulle kunna vara behöriga att bli tidig-lärare i svenska och samhällsorientering. Jag menar att antagningsreglerna i vissa fall bör justeras. Jag frågar mig vilka initiativ utbildningsministern tänker ta för att öka rekryteringen till just tidig-lärarlinjen. Kommer t.ex. antagningsreglerna att ses över? För några år sedan hade vi i Värmland, som så många andra län, svårt att rekrytera elever till flera av de gymnasiala yrkeslinjerna. I år har vi 10 96 fler förstahandssökande, och en negativ trend i yrkesutbildningen har brutits. Yrkeslinjerna har blivit attraktiva linjer och nu har vi bara 30 vakanta platser, något som måste anses marginellt. Hos oss är inte längre yrkeslinjerna lågstatusutbildning. Vi har tusentals handledare från arbetslivet involverade i yrkesutbildningen, och sambandet skola-samhälle är äntligen en naturlig och självklar koppling. Varför? Jo, vi deltar i försöksverksamheten om treåriga gymnasiala yrkeslinjer. Vi är med i en revolutionerande förändring av gymnasiet, där nu en gymnasieskola för alla förverkligas och alla gymnasielever får likvärdig utbildning. Finns det då inget smolk i glädjebägaren? Jo, kommunerna klagar över att det blir för dyrt, att investeringar i ny utrustning får stora ekonomiska konsekvenser. Och, det är klart, skall man köpa in allt blir det dyrt. Men det måste finnas icke använda möjligheter att samnyttja och, framför allt, att ute på arbetsplatserna använda den utrustning som finns i produktionen. I Värmland skulle vi göra ett fullskaleförsök. Av förväntade 6 000 platser blir det nu något mer än hälften. För att försöket skall ge besked om alla effekter för arbetsliv, skola och kommuner måste fler försöksplatser ordnas. Vår slutsats hittills är att försöksverksamheten måste följas av en gymnasiereform. 8 Avslutningsvis vill jag mycket kort beröra vuxenutbildningen. Behovet är mycket stort, och framför allt kvinnor söker till folkhögskolor och Komvux. Men — tyvärr — alltför många kan inte börja sina studier därför att de inte får något studiestöd. Vuxenstudiestöden räcker inte till. Reformen ger för litet pengar, och utbildningsklyftan kvarstår. Jag undrar vad utbildningsministern tänker göra för att förbättra de ekonomiska möjligheterna för vuxna att studera.

Fru talman! Kvällens utbildningsdebatt förs i en tid då skolans villkor figurerar på tidningarnas nyhetssidor och har en central plats i den allmänna debatten. Till viss del beror det naturligtvis på lärarnas engagemang i den pågående avtalsrörelsen. Men till viss del beror det, tror jag, på att de problem som skolan har brottats med under 80-talet, t.ex. med stora nedskärningar, nu blivit tydliga också utanför skolans värld. Skolan upplevs, tyvärr, av många elever som meningslös eller t.o.m. plågsam. Alltför många elever lämnar skolan varje år utan att ha grundläggande kunskaper och färdigheter. Förfärande många elever lämnar skolan med en motvilja till studier och med knäckt självförtroende. Ann-Cathrine Haglund sade att skolan håller på att abdikera från sin roll som kunskapsförmedlare. Det är verkligen att ta i! Det är visserligen sant att kraven på skolan blivit större, men det gäller även kraven på mer kunskap och en högre kvalitet i undervisningen. Anledningarna till dessa ökade krav är flera. Hemmens och traditionens roll i barns och ungdomars utveckling och kunskapsinhämtande har minskat. Det har resulterat i krav på att skolan skall lära eleverna t.ex. att kritiskt granska TV, film och video, att äta och laga näringsriktig mat, att skydda sig mot sjukdomar, att ha förståelse för andra länders kulturer och att bearbeta den skrämmande informationen om miljöförstöring och krig. Arbetslivets krav på skolan har ökat. Den tekniska utvecklingen, en mer flexibel arbetsmarknad, internationalisering, ett ständigt högre tempo och forskningens stora betydelse ställer krav på en hög kunskapsnivå i skolan. En fungerande demokrati kräver att alla medborgare har en reell möjlighet att utnyttja sina demokratiska rättigheter och kunskaper om viktiga samhällsfrågor. Skolan måste därför ge alla elever kunskaper och självförtroende som gör att de kan kräva sin rätt och vara med och påverka samhällsutvecklingen. I hela samhället finns en ökad medvetenhet om de brännande samhällsproblem som den uppväxande generationen förväntas lösa. Det gäller t.ex. miljöproblemen, energiförsörjningen, genteknikens utveckling, en fredlig utveckling i världen osv. Även i dessa frågor förväntas skolan ge grundläggande och användbara kunskaper. Det finns alltså många och berättigade krav på skolan när det gäller kunskap och kvalitet som kanske har tillkommit sedan den tid då vissa skoldebattörer själva var elever. Samtidigt kvarstår kraven på grundläggande kunskaper inom de mer traditionellt uppdelade ämnena. Min erfarenhet är att det svenska skolsystemet är sprängfyllt av viktig kunskap som lärarna förväntas förniedla till eleverna. Många föräldrar blir nog förvånade och imponerade när de tittar i sina barns läroböcker och ser hur mycket kvalificerad kunskap eleverna matas med. Även om vi vet att det finns problem, så är bristerna i vad skolan lär ut mycket måttliga i jämförelse med bristerna när det gäller vad eleverna verkligen lär in. Därför måste perspektivet i skoldebatten vändas. Det perspektiv som nu dominerar skulle kunna kallas ”utsikt från ett skrivbord”. Det som i stället behövs, menar jag, är mer av ”insikt från en skolbänk”. Skolan förmår i dag inte uppfylla alla de krav som ställs. Det beror inte, Ann-Cathrine Haglund, på att kunskapskraven är för lågt ställda eller på att lärarna skulle göra ett dåligt jobb, utan på skolans sätt att behandla eleverna. Många elever upplever att de i skolan matas med färdigtuggade faktabitar som de förväntas svälja och rapa upp vid prov och förhör. De upplever inte att skolan är till för att stimulera den egna kunskapsutvecklingen eller stilla den naturliga kunskapshunger varje människa har. I stället för att ge mersmak och insikt om att kunskap ger möjligheter, skapar skolan alltför ofta olust och motvilja. De som säger att pengar och personal inte är problemet i den svenska skolan gör sig skyldiga till just det skrivbordsperspektiv jag talade om. Hur många av de elever och lärare som har sin dagliga verksamhet i skolan känner igen sig i beskrivningen att skolan har tillräckliga resurser? Även om skolans problem inte kan lösas enbart med hjälp av pengar, så måste man konstatera att de senaste årens nedskärningar skapat kännbara problem i skolorna. Jag tillhör inte dem som ropar om att den svenska skolan är en skola i kris. Den svenska skolan är i många avseenden mycket bra, och dagligen bedrivs en undervisning av hög kvalitet. Men trots detta måste man konstatera att det nu krävs åtgärder för att förbättra lokaler, arbetsmiljö, läromedel och lösa problemet med bristande tillgång till utbildade lärare. När det gäller just tillgången på utbildade lärare, som har berörts tidigare i dag, skulle jag vilja ställa en fråga till Bengt Göransson. Tror utbildningsministern att det kan finnas något samband mellan skolans många gånger dåliga arbetsmiljö och oviljan — eller kanske snarare den otillräckliga viljan — hos de ungdomar som lämnar dessa skolor att söka sig vidare till en lärarutbildning? Fru talman! De som aningslöst tror att mer ”plugg” i skolan skulle minska de konstaterade stora skillnaderna i studieresultat gör det alltför enkelt för sig. Då bortser man från de dubbla roller som skolan i dag plågas av. Det är en näst intill omöjlig uppgift för skolan att ge alla elever goda kunskaper samtidigt som varje ungdomskull skall sorteras för att tillfredsställa antagningsenheterna vid framtida utbildningsvägar och även framtida arbetsgivare. Jag menar att det är ett rimligt krav att det urval som måste ske till vissa utbildningar skall ske vid ingången till den högre utbildningen. I dag sker urvalet i princip vid utgången från den lägre utbildningen, vilket gör att hela undervisningen präglas av konkurrensen om platserna i nästa utbildningssteg. På samma sätt är det rimligt att arbetsgivarna själva står för ett eventuellt urval bland flera sökande, utan assistans från skolan. I motsats till Ann-Cathrine Haglund anser jag att betygen försvårar en bra undervisning i skolan. Det är självklart att varje form av utvärdering av skolans undervisning måste resultera i åtgärder för att rätta till det som inte är tillfredsställande. Betygen är ett mycket dåligt instrument för utvärdering. Vanligtvis resulterar konstaterade kunskapsbrister i ett manifesterande av dessa brister, dvs. i ett lågt betyg. Naturligtvis har de flesta lärare ambitionen att ingen elev skall lämna skolan med bristande kunskaper eller knäckt självförtroende, men trots det resulterar bl.a. otillräckliga resurser tillsammans med betygssystemet i att det ändå blir så. Eleverna vänjs vid att bristande kunskaper inte är något att göra åt. Det bristande kunskaperna får man leva med, liksom man får leva med det betyg där dessa brister finns konstaterade svart på vitt. Nej, befria skolan från dess dubbla roller och låt lärarna slippa vara domare! Skolan skall vara till för elevernas skull — antagningsenheter och arbetsgivare får klara sitt behov av sortering på egen hand.

Fru talman! Jag ger Ylva Johansson rätt i att många elever tycker att skolan är meningslös och plågsam. De kanske går ur skolan med för dåliga kunskaper. Orsaken till detta är att skolan är organiserad så att den inte förmår ta hänsyn till att barn är olika. Man har begreppet ”likvärdig utbildning”, och detta tolkas så att alla elever skall ha en precis likadan utbildning. Men eftersom barn är olika, behöver de olika valmöjligheter och alternativ, och barnen behöver olika mycket tid. Det viktiga är ju att varje elev känner att undervisningen är meningsfull för just honom eller henne, och då måste undervisningen ske på rätt sätt, vid rätt tid och på rätt nivå. Men sedan håller jag inte med, när Ylva Johansson säger att det är för mycket plugg och för mycket kunskaper i skolan. Nej, vi stoppar in så förtvivlat mycket andra saker i skolan. Jag har här en lång lista, som högstadielärare i Linköping har sammanställt, över olika aktiviteter som kommer in och tar hela klasser eller enstaka elever från lektioner. Det är sådana aktiviteter som splittrar och gör att både elever och lärare känner sig otillräckliga. De saker som Ylva Johansson talar om — kritisk granskning, miljöförstöring, krig och internationalisering — ställer ju krav på mer kunskap, t.ex. i språk. Skall vi kunna arbeta för en fredligare värld måste vi kunna tala med varandra, Vi måste också lära oss historia. Skall vi lära oss hur man får bukt med miljöförstöringen, som är nog så viktigt, så måste vi kunna t.ex. kemi och biologi. Ylva Johansson ser betygen som någon sorts dom. Det gör inte jag. Jag ser betygen som ett naturligt hjälpmedel. Betyg är det mest objektiva sättet att tala om hur en elev har klarat kursen. Det är det mest rättvisande och det mest lättförståeliga sättet. Tyvärr är inte heller betygen ett fullkomligt system, men det är det bästa system vi har. Lärarna är inte domare när de sätter betyg, utan de använder betygen som ett naturligt hjälpmedel för att ge en så korrekt information som möjligt. Debatten om betygens vara eller inte vara och misstänkliggörandet av betygen tror jag är till skada. Betygen skall i stället utvidgas, bli flera och sättas tidigare och oftare.
Fru talman! Ja, elever är olika och skall ha rätt till en utbildning som passar den enskilde eleven. När det gäller vackra ord kan vi vara överens, Ann Cathrine Haglund. Men den modell som moderaterna förespråkar brukar handla om permanenta nivågrupperingar, allmän och särskild kurs och betyg. Det har ännu inte visats något exempel på att detta skulle gynna de elever som har det svårast i skolan. Tvärtom kommer det ständigt nya rapporter som visar att nivågrupperingen bara är uttryck för föräldrarnas ambitionsnivå och klasstillhörighet. Om man tycker att betygen är ett sätt att föra vidare information om hur det har gått i skolan och vad som har klarats av, för att föräldrarna och eleven själv skall veta det, tycker jag det är märkligt att just skolan skall använda sig av ett speciellt kodspråk med fem tecken för att kommunicera mellan människor, när vi andra brukar tala om att vi lever i ett informationssamhälle.
Fru talman! Grundskolan av i dag har inte lyckats göra någon social utjämning — det visar åtskilliga rapporter och bedömningar. Snarare är det väl så att de elever som i dag går i skolan och i nio år känner sig sämst inte mår så särskilt bra av skolan. Jag håller med Ylva Johansson om det första: vi är överens om att eleverna skall ha en skola efter sina förutsättningar och anlag och att eleverna är olika. Men låt oss då få en annan skolstart! Låt oss få en skolförberedande förskola som bas i skolsystemet, låt oss få en tidigare skolstart och ett lågsta dium som bättre än i dag kan undervisa barnen individuellt och låta dem öva de första färdigheterna i egen takt! Låt oss få flera tillval på högstadiet, tillval som kan vara antingen fördjupning i ett ämne eller andra ämnen, men som då självfallet skall anges i läroplanen så att kvaliteten garanteras. Och låt oss få en möjlighet att komplettera innan man går vidare till gymnasieskolan om man har valt fel eller av annat skäl behöver komplettera sitt val. Låt oss skapa sådana välmöjligheter för eleverna att de verkligen får utbildning och undervisning efter sina egna anlag och har möjlighet att gå fram och fördjupa sig i sin egen takt! Beträffande betygen som information i fem tecken — både Ylva Johansson och jag är lärare. Visst skall vi tala med föräldrarna, och visst skall vi ge muntlig information! Men det är så lätt att missförstå. Betygen är ett mycket mer entydigt sätt. Det är klart att vi skall ge både muntlig information och betyg, men jag tror det är riktigt att ha fler betygssteg, och betygen behövs tidigare i skolan än i årskurs 8.
Fru talman! Om skolförberedande undervisning och om att man skulle börja skolan tidigare har vi olika uppfattning. Jag anser inte att det som är skolförberedande också måste vara skollikt. Jag menar att den barnomsorg vi har i dag är skolförberedande, i den meningen att barnen utvecklas också inom barnomsorgen. Också andra modeller än sådana som är skolliknande är skolförberedande i ett vidare perspektiv. Ann-Cathrine Haglund sade också att det inte är så kul att under hela skolgången få vara sämst i klassen. Nej, och det är ännu tråkigare att få ett papper på det, som man sedan skall leva med resten av livet!